Herr talman! Även jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservationen vid utskottets hemställan under B, vilken reservation herr Wiklund i Stockholm nyss har talat om. Jag har inte något särskilt behov av att tillägga någonting till vad han har sagt. Jag skall bara säga ett par ord om motionen nr 793 i denna kammare. Vid utskottets hemställan under A har fru Hamrin-Thorell och jag avlämnat en blank reservation. Reservationen har tillkommit i samma syfte som motionen, nämligen för att hjälpa enkla människor, som kommer i kläm i vissa försäkringstekniska sammanhang. I motionen har man beaktat problemen särskilt för kvinnorna och husmödrarna, som röner olika behandling ifrån försäkringskassorna därigenom att kontrollen utövas på olika sätt. Kvin norna tillställs ett formulär med förfrågan om de utför hemarbete i någon form, t.ex. sängbäddning, sopning, damning eller liknande sysslor. Detta skall de svara på. Några anvisningar härvidlag finns emellertid inte medtagna i det formulär som utsänds från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna. De kvinnor som får formuläret som författas av försäkringskassan känner sig misstänkta och rent av diskriminerade. Man kan «dessutom ifrågasätta betydelsen av läkarintygen, då man använder formulär av nämnda slag, sägs det i motionerna. Motionärernas hemställan är ganska rimlig, men den är inte så lätt att villfara. De önskar att försäkringskassorna icke skall tillställa sjukanmälda kvinnor en dylik blankett. Utskottsmajoriteten anser sig inte kunna biträda dessa önskemål. Jag ansåg för min del att det skulle vara möjligt att åstadkomma en gemensam reservation. Det lät sig emellertid inte göra. Vi som nu avgivit den blanka reservationen vid utskottets hemställan under A ansåg inte att vi kunde skriva en motiverad reservation, men vi är inte nöjda med utskottets förslag. Jag har alltså inget särskilt yrkande utan har endast velat redovisa bakgrunden till den blanka reservationen. Vad däremot beträffar utskottets hemställan under B yrkar jag bifall till reservationen av herr Lundberg m.fl.

Herr talman! Det är flera motionsyrkanden som behandlas i förevarande utlåtande från andra lagutskottet. Som föregående talare framhållit gäller det dels rätten till sjukpenning i vissa fall, dels de kontrollmetoder som försäkringskassorna använder.

Senast år 1965 behandlade andra lagutskottet en motion av samma innebörd sam den nu föreliggande. Utskottet framhöll i sitt utlåtande att en översyn av regeln kunde vara befogad, och till denna utskottets mening anslöt sig kamrarna. Sedermera har Kungl. Maj:t också föranstaltat om en undersökning huruvida det är möjligt att, utan att äventyra skyddsoch vårdintressena och med beaktande av administrativa hänsyn, tillåta kortare avbrott i ledigheten. Översynen görs av familjepolitiska kommittén, som herr Wiklund i Stockholm redan omtalat. Därför anser utskottet att det för närvarande inte finns skäl för riksdagen att ta något ytterligare initiativ i frågan. Försäkringskassornas meoder vid sjukkontrollen och informationen till de försäkrade är också föremål för motionärernas intresse i de båda här behandlade motionerna. Den reform av sjukförsäkringen som trädde i kraft den 1 januari i år aktualiserade frågan om en ökad kontakt från kassornas sida i fråga om sjukfallen. För detta ändamål har kontrollverksamheten också intensifierats.

I kassornas kontrollverksamhet ingår också en genomgång av sjukfallsregistret och kontakt med arbetsgivarna; i vissa fall har det träffats en överenskommelse med arbetsgivarna om sjukoch friskanmälningar genom deras försorg. Det sker stickprovsundersökning ar, och dessutom förekommer den s.k. externa sjukkontrollen. Alla är väl överens om nödvändigheten av att det bedrivs en kontrollverksamhet. Vid de tillfällen när det blir känt att man missbrukar försäkringskassans förmåner blir ju allmänheten ganska upprörd. I sådana fall ställs det ganska stora krav på att de som företräder samhället i dessa frågor skall utöva en sträng kontroll. Att de som omfattas av hemmafruförsäkringen måste lämna vissa personuppgifter och tala om vilka arbetsuppgifter som de normalt har i hemmet samt vilka arbetsuppgifter de under den aktuella sjuktiden förmår uträtta förefaller ganska naturligt. Försäkringskassorna har ju ingenting annat än de försäkrades egna uppgifter att gå efter när de skall bedöma situationen. De arbetsuppgifter som husmodern normalt har och de arbetsuppgifter hon anser sig klara av under sjukdomstiden måste vara en grund när man med hänsyn till läkarens utlåtande bedömer hur sjukpenningen skall utgå. Jag tror att det skulle vara olyckligt om man för bedömandet av arbetsinsatsen i hemmen drog upp riktlinjer, som i detalj deklarerade vad en hemarbetande kvinna får utföra. Herr Gomér sade här att man också borde få en upplysning om vilka arbetsuppgifter som får utföras. Jag anser det vara omöjligt för kassorna att ge den försäkrade en sådan upplysning. Man måste ställa arbetsinsatsen i relation till sjukdomens art, och den bedömningen kan man inte göra i förväg, utan den måste göras från fall till fall. Jag tror att den nuvarande elasticiteten i bedömningsreglerna, vilken tilllåter kassorna att handla efter förnuft och med hänsyn till de omständigheter som föreligger i varje särskilt fall, är att föredra framför mera strikta regler, som för varje enskilt fall i för väg bestämmer vad kassorna har att gå efter. Man bör inte betrakta det som en diskriminering att man skall redogöra för sin egen arbetssituation. Hemmafruarna borde vara glada över att i sådana fall kunna uppbära sjukpenning, trots att de uppgivit att de utför vissa sysslor. Kanske fordras det emellertid informationer i större utsträckning än hittills och på förhand givna upplysningar om dessa ting. Sådana finns på de blanketter som vid varje tillfälle då det blir en förändring i vederbörandes belägenhet ändring i klassindelning o. s. v. — sänds ut till medlemmarna i kassan. På de blanketterna lämnas tämligen utförliga redogörelser för hur man skall bete sig vid sjukskrivning. Utskottet har dock understrukit nödvändigheten av upplysning på detta område lika väl som när det gäller de fall som motionen II: 222 tar upp till diskussion och som herr Wiklund i Stockholm här har talat om, nämligen då någon under sjukskrivning utför tillfälliga arbetsuppgifter eller fullgör allmänna uppdrag.

Vad är då »arbete som inte har nämnvärd ekonomisk betydelse»? Herr Wiklund har berört den frågan i sin motion och han ställde den även under sitt anförande här, men han utvecklade inte själv vad han tänkte sig eller på vilket sätt man skulle kunna få fram en, som han skulle tycka, mera rättvis bestämning av begreppet än för närvarande.

Det skulle således bli lättare för den som har en hög normal inkomst än den som är lågavlönad att utföra extra arbete under sjukdom, om man skulle ha den bedömningen att man sätter ersättningen för extraarbete i relation till den vanliga inkomsten.

Jag tror inte att motionären här själv har gjort klart för sig vilka normer han skulle vilja tillämpa för att få fram vilken inkomst det är som är av nämnvärd ekonomisk betydelse. Det är dock, som jag förut har sagt, inte inkomsten som är det avgörande när man bedömer rätten till sjukpenning, utan det är i första hand en fråga om bedömningen av den sjukes tillstånd och om det kan för hans hälsa vara tillrådligt att delta i sammanträden eller att utföra andra sådana här extraarbeten. Dessutom har utskottet pekat på att den ersättning, som utgår om en person har uppdrag som är så att säga av mera beständig art och för vilka det utgår en viss bestämd inkomst per sammanträde eller per år, ju får betraktas såsom en beskattningsbar inkomst. Denna inkomst utgör underlaget när den försäkrade placeras i sjukpenningklass. Härvid utgår således redan en kompensation genom att sjukpenningklassen påverkas av den extrainkomst man har. Skulle man under den tid då man uppbär sjukpenning samtidigt kunna delta i sammanträden eller utföra andra extraavlönade arbeten, skulle man på så sätt få en dubbel kompensation. Reservanterna medger själva att det skulle möta svårigheter att i detalj ange vilken verksamhet som skulle få utövas under sjukdom, men man anser att det vore riktigt med mera detaljerade bestämmelser om vilket arbete en sjukskriven kan få utföra. Att en verksamhet som läkaren föreskriver i sjukintyg skall få utföras är det ingen diskussion om.

Det är mycket viktigt att vi ständigt har i minnet att sjukförsäkringens pri mära uppgift är av hälsofrämjande art. Den är samhällets medverkan till skydd vid nedsatt arbetsförmåga. Jag anser att motionärerna och reservanterna ser väl negativt på sjukskrivningen. Den är i själva verket en skyddsåtgärd genom vilken samhället ger den sjuke möjlighet att utan att förlora hela sin inkomst avstå från arbete och därigenom fortare kunna återgå till normal verksamhet igen. Här vill man liksom bryta sönder försäkringssystemet genom att försöka anvisa vägar som kan föra in bestämmelser, vilka skulle binda försäkringskassorna vid mera preciserade uppgifter utöver vad som ligger i läkarens bedömning av arbetsförmågan. Detta är inte att rekommendera, ty ju mer precisa bestämmelser man utfärdar desto snävare blir givetvis gränserna och desto flera gränsfall får man.

Man har också överklagningsmöjligheter om man anser sig vara orättvist behandlad. På så sätt har man fått en rättspraxis för hur man i fortsättningen skall betrakta saker som kan bli ledande för kassornas bedömning. Jag tror att detta är att föredra framför lagbestämmelser, vilka skulle snöra in försäkringskassorna i en snäv cirkel, inom vilken man måste döma mera generellt än som nu sker då man har förutsättningar att se till det enskilda fallet och bedöma från fall till fall. Herr talman!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
Herr talman! Jag skall undvika att sväva ut så mycket som jag tyckte att fröken Sandell gjorde i sitt anförande.

Jag anser vidare att det är angelägnare att allmänheten får kännedom om rättspraxis på detta område än att myndigheterna får det. Därtill är det inte lika angeläget men visst inte utan betydelse att man stryker under upplysningsplikten för allmänheten. Detta bör emellertid riksdagen i så fall i skrivelse till Kungl. Maj:t ge till känna. Det är alltså rimligt att allmänheten på ett särskilt sätt informeras om sin upplysningsplikt. I båda dessa avseenden har utskottets majoritet tyvärr endast gjort allmänna uttalanden. Man bör slutligen kunna se över 3 kap. 7 § lagen om allmän försäkring, lika väl som man redan bestämt sig för att undersöka om inte innebörden av samma kapitels 13 § avseende de gravida kvinnorna bättre kan klargöras. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen vid utskottets hemställan under B.
Herr talman! Jag skall försöka att inte sväva ut så mycket. Herr Wiklund i Stockholm säger att han har enkla krav. Det är möjligt att de är enkla från hans utgångspunkt sett, men jag föreställer mig att läkarkåren kanske inte anser att kraven är så enkla. Utskottet har ju här strukit under att det är naturligt att, i de fall där det är möjligt, läkaren skriver i sina utlåtanden vad som t.ex. kan räknas som terapi för den sjuke. Vidare talar herr Wiklund om att utskottet inte har gjort något uttalande om att man bör föra ut till allmänheten vad som är rättspraxis och att man har upplysningsplikt. Det har utskottet uttalat tidigare i år i ett annat utlåtande, där utskottet mycket starkt tryckte på en hemställan om att försäkringsverket i större utsträckning skall se till att det bedrivs upplysningsverksamhet bland allmänheten. Vi vet också att man på olika sätt försöker att informera alimänheten i de här olika frågorna.
Herr talman! Menar verkligen fröken Sandell att läkarna skulle vara oförmögna eller inkompetenta att göra uttalanden i varje särskilt fall om behovet av arbetsterapi? Sådan terapi är i alla fall ett modernt inslag i vanlig läkarverksamhet nu för tiden. Det torde inte alls finnas några svårigheter att föra in ett sådant krav vid bedömningen i varje särskilt fall.
Herr talman! Vad jag vet har jag inte uttalat mig om läkarnas kompetens. Det får vara en fråga för herr Wiklund att avgöra.

Herr talman! Motion II: 220 ligger ill grund för det utskottsutlåtande vi nu behandlar. I motionen har vi begärt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte uttala sig för att kretsen av de vårdbidrags-, invaliditetsersättningsoch invaliditetstilläggsberättigade vidgas. Utskottet anser emellertid att de nu gällande bestämmelserna på detta område varit i kraft alltför kort tid för att man skall kunna dra några bestämda slutsatser i fråga om tillämpningen. Utskottet finner sig därför för närvarande inte kunna förorda någon särskild undersökning. Det är riktigt att gällande bestämmelser varit i kraft endast under en relativt kort tid, men vi motionärer har handlat efter regeln att det är bättre att stämma i bäcken än i ån. För min del har jag dessutom den uppfattningen, att man vid tillämpningen har varit mer restriktiv såväl vad det gäller vårdbidrag som invaliditetstillägg än vad riksdagen avsåg när beslutet om bidragen fattades. Om den saken har utskottet inte yttrat sig. Men efter vad jag erfarit har försäkringsdomstolen helt nyligen i plenum avgjort mål om invaliditetstillägg till ett tiotal ungdomar, som är psykiskt efterblivna — mongoloida eller eljest starkt utvecklingsstörda. Riksförsäkringsverket hade i de fallen avslagit ansökningarna — enligt dess mening uppfyllde ingen av dessa ungdomar kraven för att få invaliditetstillägg. Utredningarna har emellertid visat, förklarar försäkringsdomstolen, att dessa ungdomar är ur stånd att reda sig själva, och på grund härav har de dagligen behov av hjälp av annan person. Det må vara mig tillåtet att åtminstone uttala förhoppningen, att det domslut som nu avkunnats skall leda till en mindre restriktiv hållning än tidigare. Utskottet säger, att om praxis skulle utveckla sig på ett sätt, som inte åsyftades vid lagstiftningens tillkomst, finns det självfallet möjligheter att ändra reglerna, och det är säkerligen riktigt. Utskottet hänvisar vidare till möjligheterna att föra ärendena vidare till högre instans. Härtill vill jag bara säga, att det ju ändå är bäst om man kan slippa att göra det. De som råkat ut för ett handikapp, som t.ex. psykisk utvecklingsstörning, har rätt mycket bekymmer utan att behöva överklaga ärendena till högre instans för att få invaliditetstillägg. När det gäller vårdbidraget framhåller utskottet att »det må — — påpekas att antalet utgående vårdbidrag överensstämmer med det antal som beräknades vid lagstiftningens tillkomst». Då räknade man med cirka 5 000, och i april i år fanns det 5 360 vårdbidragshavare. I den siffran ingår barn med andra handikapp än utvecklingsstörning, och däri ingår också internatbarn som genom en lagändring 1966 har fått rätt till vårdbidrag under vistelse i det egna hemmet. Enligt min mening finns det säkerligen många fler som borde ha vårdbidrag. Enligt gjorda beräkningar uppgår antalet barn mellan 0 och 16 år, som inte vistas på vårdhem eller särskoleinternat, till bortåt 15 000, och behov av vårdbidrag måste föreligga för avsevärt flera än en tredjedel av dem. Det tycks som om man i praxis inte fäster tillräckligt avseende vid det behov av särskild tillsyn och vård, vilket föranleds av en utvecklingsstörning, som gör sig starkt gällande, även om den inte utåt synes var så höggradig. På samma sätt synes man också underskatta det behov av merarbete från föräldrarnas sida som vållas av förekomsten av handikapp hos barn. I behovet av tillsyn och vård måste också ingå behovet av en tidigt insatt träning. Det behövs inte sällan en omfattande talträning, träning i att lära barnen äta, sköta den personliga hygienen o.s.v. De förvärvade färdigheterna måste upprätthållas och därför erfordras en oavlåtlig uppmärksamhet och aktiva åtgärder från föräldrarnas sida. Ofta får modern avstå från förvärvsarbete för att kunna ägna det handikappade barnet tillräckligt med tid. När det finns syskon i familjen, blir det många gånger också nödvändigt att anlita hemhjälp för att lätta moderns arbetsbörda och för att undvika att syskonens rätt till moderns omsorg blir eftersatt. Herr talman! Jag har med detta velat peka på något av det verkliga förhållandet när det gäller vårdbidrag och invaliditetstillägg, och jag skall nöja mig med detta. Jag ställer inget yrkande.
Herr talman! Eftersom herr Mattsson inte ställde något yrkande, kan jag fatta mig tämligen kort. I motionen påstås att prövningen av de olika handikappförmånerna sker efter alltför restriktiva bedömningar och alltför restriktiv praxis. Herr Mattsson själv erkände nu, att man hade gjort detta uttalande innan man hade fått någon praxis att rätta sig efter. När man nu granskar praxis litet närmare, skall man nämligen finna, att motionärerna har fel. Man kan ju inte tala om praxis, innan den högsta myndigheten har dömt i sådana här fall. Först då kan man börja tala om praxis. Jag vill i likhet med herr Mattsson fästa uppmärksamheten på att försäkringsdomstolen den 10 november fattade beslut i tio mål, där domstolen gick ifrån riksförsäkringsverkets beslut. Det är inte bara att hoppas att detta är en praxis, ty det är ju en praxis. Myndigheterna måste följa försäkringsdomstolens utslag — domen blir utslagsgivande för framtiden för behandlingen av dylika ärenden. Därför är det fel av motionärerna att säga, att de psykiskt handikappade har kommit i ett sämre läge. Detta påstående tillbakavisas just av försäkringsdomstolens dom den 10 november. Låt mig få säga ett par ord om dei vårdbidrag som herr Mattsson talade om. Det är av mycket stor betydelse för de föräldrar, som har handikappade barn, och det hälsades med stor tillfredsställelse av alla. Jag för min del är mycket glad över detta vårdbidrag, ty jag hade tillfälle att vara med och utarbeta förslaget. Bidraget har betytt oerhört mycket. Det är riktigt att tillämpningen i början var mycket restriktiv. Sedan ändrades dock tillämpningsbestämmelserna, som vi vet. Socialpolitiska kommittén som utarbetade detta förslag räknade ut att cirka 5000 barn borde få detta bidrag. Om man hade tillämpat be stämmelserna på det sätt, som skedde från början, så hade det inte blivit så många. Men efter de nya anvisningarna från riksförsäkringsverket har redan nu den beräkning som socialpolitiska kommittén gjorde visat sig vara för låg; det är ett större antal än 5000 barn, som har vårdbidraget, nämligen 5369 barn för närvarande. Därför är det, herr talman, fel att säga att praxis är restriktiv. Man skall dessutom ha klart för sig, att vårdbidraget utgår inte efter lika stränga bestämmelser som invaliditetstillägget. Utskottet är fullständigt enigt om att vi får avvakta erfarenheterna på detta område, innan vi gör några förändringar. Man kan alltså för dagen inte säga att bestämmelserna tillämpas restriktivt med hänsyn till vad jag här åberopat om försäkringsdomstolens dom av den 10 november. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

Detta är ingen praxis, utan praxis uppstår först när högsta instansen har prövat målet. Det hade varit bättre om man fört upp ärendena till försäkringsdomstolen, ty då hade man sluppit motionera. Där gavs nämligen svaret på frågan — praxis skall vara vad försäkringsdomstolen uttalat!

Nu har alltså detta antal överskridits, och därför menar jag att man inte har rätt att påstå att bestämmelserna tillämpas restriktivt.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat om jag är beredd att medverka till att Tornedalen i större utsträckning än hittills blir delaktig av de samhälleliga sysselsättningsfrämjande åtgärderna. Jag har tolkat frågan från herr Lindberg så att den närmast avser beredskapsarbetena. Medel för dessa fördelas — med undantag för vissa husbyggnadsarbeten — av arbetsmarknadsstyrelsen på de olika länsarbetsnämnderna. På länsplanet är det länsarbetsnämnden som har att föreslå lämpliga objekt. Enligt min mening bör man inte ändra detta smidiga sätt att anpassa beredskapsarbetena till det skiftande 1okala behovet av sådana arbeten.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

Min strävan har heller inte varit att precisera vad det här gäller, utan det var mera tänkt som en hälsning från en bygd som känner sig litet bortglömd. Jag hade nyligen tillfälle att göra en resa i Tornedalen, och då bad man mig framföra de synpunkter som jag nu anfört. Befolkningen i Tornedalen har i viss mån börjat förlora tron på möjligheterna att överleva ekonomiskt, och i den situationen vill man på något sätt göra sin stämma hörd. Därför har jag vid detta tillfälle velat lägga inrikesministern på hjärtat att, om han har möjligheter därtill, ägna uppmärksamhet åt den ganska vidsträckta landsdel som kallas Tornedalen. Känslan av att vara bortglömd är en oerhörd belastning — även om den kanske inte är helt sakligt motiverad. Det är emellertid många omständigheter som bidrar till den utomordentligt svåra situationen där uppe i norr. Jag har också velat lägga saken på riksdagsledamöternas hjärtan. Vi som har vår sysselsättning tryggad får aldrig glömma att göra allt vad vi kan för dem som lever under så oerhört pressade förhållanden. Jag ber att än en gång få tacka för svaret, som jag uppfattar som ganska välvilligt.

Herr talman! Herr Björkman har frågat om förslag kommer att föreläggas nästa års riksdag om sådan ändring i lagen om arbetsförmedling att de ambulerande skrivbyråerna kan fortsätta sin värdefulla serviceverksamhet utan att dömas till straff. Utredningen om översyn av arbetsförmedlingslagen har avlämnat en promemoria om den ambulerande skrivbyråverksamheten i oktober 1966. Promemorian har remissbehandlats och överväganden i ämnet pågår nu inom inrikesdepartementet. Jag är ännu inte i tillfälle att uttala mig om när något förslag i anledning av promemorian kan komma att föreläggas riksdagen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har inte något särskilt otalt med inrikesministern, men jag tycker det är litet trist att statsrådet i dag gör mig lika besviken som förra torsdagen, när det gällde invandrarnas kulturella och religiösa frågor. Jag hade verkligen hoppats, herr inrikesminister, att svaret i dag skulle vara mera positivt än beskedet att »överväganden i ämnet pågår nu inom inrikesdepartementet» och att riksdagen kunde vänta ett förslag nästa år. Och det hoppas jag alltjämt, herr statsråd! Remisstiden utgick omkring den 1 februari i år, och det är angeläget att denna fråga löses så snabbt som möjligt. Vi har haft ambulerande skrivbyråer i flera decennier utan att något ingripanide mot dem skett, och de har inte vållat några olägenheter vare sig för kunder eller anställda. Först 1960 upptäckte man att byråernas verksamhet strider mot 1935 års lag om arbetsförmedling. Det första åtalet ledde till frikännande vid Stockholms rådhusrätt, men sedan blev det fällanide dom både i Svea hovrätt och i högsta domstolen i december 1962. Då utmättes dagsböterna till 2 Xx 600 kronor för den skriv byrå som var aktuell. Senare har åtal medfört att innehavarna av fyra skrivbyråer dömts till dagsböter av Stockholms rådhusrätt sedan väl högsta domstolen hade fällt sin dom. Högsta domstolens fällande dom föranledde motioner i riksdagen och utlåtande från andra lagutskottet, och så småningom skickades hela problemkomplexet till arbetsmarknadsutredningen. Inom den stora utredningen befann vi oss då i slutskedet av arbetet och ville inte försena utredningens slutförande. Utredningen låg sedan till grund för den proposition om arbetsmarknadspolitiken som förelades förra årets riksdag; skulle vi ha väntat och tagit ställning även till frågan om skrivbyråerna hade vi kanske försenat den propositionen. Jag hoppas att statsrådet delar min uppfattning att de nuvarande förhållandena är alldeles oefterrättliga. Jag skall bara nämna några få av de offentliga institutioner som har anlitat dessa skrivbyråer. I toppen av den alfabetiska förteckning över kunder som jag har ligger arbetsmarknadsstyrelsen själv — den övervakande myndigheten, som i sin tur har inspirerat några av åtalen. Så följer en lång rad statliga styrelser: lantmäteristyrelsen, domänstyrelsen, fångvårdsstyrelsen, = järnvägsstyrelsen, sjöfartsstyrelsen och vattenfallsstyrelsen samt andra styrelser som har anlitat dessa privata skrivbyråer. Det allra märkligaste är att kungl. justitiedepartementet, d. v. s. i detta fall justitieministern själv 1963 anlitade en av skrivbyråerna — just en av de skrivbyråer vilkas innehavare 1962 dömdes av högsta domstolen. Riksåklagarens kansli, åklagarmyndigheten i Stockholm samt rättsoch polisdirektionen därstädes har även anlitat de privata skrivbyråerna. Vi befinner oss alltså i det läget, herr statsråd, att den högsta rättsvårdande myndigheten uppenbarligen funnit det både praktiskt, tillförlitligt och enkelt att vända sig till en av dessa skrivbyråer när det blev en temporär arbetsbelastning. Justitieministern fann tydligen att denna verksamhet var förträfflig, trots att den hade kriminaliserats. Även vi här i riksdagen, herr statsråd, har varit delaktiga i denna brottsliga trafik, eftersom riksdagen har anlitat en av de ambulerande skrivbyråer som kriminaliserades 1962. På senare tid har det inte förekommit någon lagföring av innehavarna av skrivbyråerna — förmodligen i avvaktan på att lagstiftningen skulle ändras. Jag har läst den promemoria som inrikesministern omnämnde i sitt svar, och jag tycker att den är bra. Det är en klargörande framställning, och jag har läst den med stort intresse. Den har givit skrivbyråerna stöd i deras samhällsviktiga funktion. I promemorian har föreslagits att lagstiftningen skulle ändras. Det var detta jag hoppades att statsrådet skulle ha tagit fasta på efter det att remissmyndigheterna hade yttrat sig, så att vi kunde få ett förslag till nästa år. Med den bakgrund jag givit finner jag det absurt att en rad offentliga institutioner anlitar en verksamhet som är nyttig men kriminaliserad — och vi i riksdagen är som sagt delaktiga häri. Jag tycker att statsrådet borde se till att de som sysslar med denna fråga inom inrikesdepartementet får en proposition klar till vårriksdagen 1968.
Herr talman! Det är riktigt som herr Björkman säger, att många använder sig av dessa skrivbyråers tjänster. Detta är förklarligt — det är mycket duktigt folk som är sysselsatt i denna verksamhet. Den omständigheten att justitieministern och =<:justitiedepartementet åberopas i sammanhanget gör emellertid inte frågan mindre komplicrad när vi nu skall försöka finna en ordning för verksamheten. Jag har samma uppfattning som herr Björkman, att förhållandena inte är tillfredsställande. Detta är utgångspunkten också för vårt arbete.

Därför rymmer denna fråga om de ambulerande skrivbyråerna en rad principiella problem. Det gäller främst frågan om återverkningarna på tillämpningen av arbetsförmedlingslagen i övrigt liksom om eventuella ogynnsamma resultat för arbetsmarknadspolitikens effektivitet. Detta gör att skrivbyråfrågan inte kan ses bara som ett isolerat praktiskt problem. Det innebär också att frågan är mycket komplicerad och att ide övervägamnden som måste föregå ett ställningstaganide blir tidskrävande. Jag vill för övrigt erinra om att samma utredning i maj i år 'avlämnat en andra promemoria om 'konsulters medverkan vid förmedling av arbetskraft. även dessa förslag måste infogas inom de överväganden som pågår; det krävs enligt vår uppfattning en samordning. Detta betyder emellertid inte, herr Björkman, att vi bara vilar på hanen och har stoppat detta ärende i en skrivbordslåda. Vi har tvärtom arbetat mycket med det, också i form av överläggningar med intresseorganisationer, En andra sådan överläggning kommer vi för övrigt att ha just i kväll. Jag hoppas att de alternativ som diskuteras skall vara sådana, att vi kan utarbeta ett förslag. Jag vill inte göra mig skyldig till ett löftesbrott genom att försäkra att det kommer ett förslag, men så mycket vill jag säga att om det finns någon möjlighet att prestera ett förslag i form av en proposition kommer vi att göra det så skyndsamt som möjligt.
Herr talman! Detta besked från statsrådet är jag mera nöjd med. Jag vill inte att inrikesministern skall bli beskylld för löftesbrott, och jag kan förstå att han är litet återhållsam när överväganden pågår i denna fråga. Statsrådet har uppenbarligen läst några andra remissvar än dem som jag har tagit del av, ty dessa ansluter sig i allt väsentligt till utredningsmajoritetens förslag. Jag skall inte pröva kammarens tålamod med att återge en lång rad remissyrkanden som det skulle vara mycket frestande att läsa upp, men jag skall ta ett av dem som exempel: »Skrivbyråerna lämnar företag, offentliga myndigheter och enskilda personer en service — — — som är betydelsefull och inte möjlig att tillgodose på annat sätt. Det finns också anledning varna för en underskattning av verksamhetens omfattning. Enligt en 5 år gammal undersökning omfattade branschen 460 företag med en omsättning på 70 milj.» Vi kan väl vara överens om, herr statsråd, att när det i arbetsmarknadsutredningen och arbetsmarknadsprognoser tålas om den framtida, mycket stora bristen på arbetskraft, bör man också ha frågan om skrivbyråerna i tankarna. Detta system passar alldeles förträffligt för ett mycket stort antal kvinnor — framför allt sådana som har barn men också många andra, gifta och barnlösa eller ogifta — som tycker att det är utomordentligt att de kan utnyttja sina goda kvalifikationer som stenografer och maskinskriverskor och som vill ha en kortare anställning utan långtidsbindning vid en bestämd arbetsplats. Jag kan ändå, herr statsråd, inte underlåta att återge ett litet stycke ur statskontorets remissvar, som är mycket intressant. Statskontoret anför: »Inom näringslivet kan iakttas en klar tendens till ökade behov av att låta uppgifter som kräver insatser av specialiserad och tillfällig natur ombesörjas av särskilda serviceföretag. Den ambulerande skrivbyråverksamheten kan i stor utsträckning hänföras dit. Den allmänna knapphet på arbetskraft, som förutses för avsevärd tid framåt, torde öka behovet av sådana servicefunktioner. Härigenom kan bättre utnyttjande av tillgängliga specialister och tillvaratagande av alla slag av arbetskraftsbehov av den ambulerande skrivbyråverksamheten tillgodoses.» Statskontoret ställer sig uppenbarligen klart positivt till majoritetens förslag. Jag vet att det finns två reservanter, det skall jag inte förtiga. Med det väldiga, varma intresse för näringslivets rationalisering som regeringen har ådagalagt, framför allt i år, borde den emellertid vara särskilt lyhörd när det gäller att bringa nuvarande orimliga förhållanden ur världen. Herr andre vice talmannen meddelade att de svar, som chefen för ecklesiastikdepartementet, herr statsrådet Palme, enligt föredragningslistan nu skulle lämna på frågor av fru Heurlin och herr Nordstrandh, komme att — på grund av att statsrådet Palme syntes ha blivit förhindrad att närvara — lämnas vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat vart Nordiska rådets utredning om boxningens skadeverkningar tagit vägen. Danmark är koordinerande land för denna utredning. Det danska inrikesministeriet har i dagarna meddelat att utredningen avslutat sitt arbete och att dess betänkande nu skall tryckas och ges ut i Nordisk utredningsserie.
Herr talman! Jag tackar för det glädjande besked som socialministern lämnade. Det finns ingenting annat att tillägga än att jag — och säkerligen också många med mig — med stort intresse och icke utan en viss spänning avvaktar vad utredningens betänkande kan kommer att innehålla.

Herr talman! Sedan jag framställde min interpellation har 1964 års naturresursutredning avgivit två betänkanden om miljövårdsforskning. I det ena av dessa betänkanden uttalar utredningen följande: »I samhällsdebatten har ordet miljö ofta använts med hänsyftning på de sociala relationerna. Vi har skapat ett samhälle med en trygg social miljö. Framför oss ligger nu uppgiften att skapa en omgivande biologisk miljö, som ger samma mått av trygghet. Den sociala miljön grundades på principen om vissa elementära, mänskliga rättigheter såsom andel i det ekonomiska och kulturella framåtskridandet, tillgång till undervisning och möjlighet till vård, hjälp och rättsligt skydd. Utformningen av den yttre miljön måste likaledes baseras på vissa rättigheter, inte minst individens rätt till en livsvänlig omgivning med tillgång till frisk luft, rent vatten och icke förorenad föda. Det är samhällets plikt att bevaka samtliga dessa individens rättigheter.» Det är alltså samhällets plikt att bevaka samtliga dessa individens rättigheter, i varje fall enligt denna utrednings mening. Bejakar man denna princip måste man även ta ställning till faran av luftföroreningar. Finansministerns svar på min interpellation, för vilket jag först nu ber att få tacka, tycks endast föga påverkat av det synsätt som präglar miljövårdsforskarna. Det framhålles visserligen att luftföroreningarna är ett ytterst allvarligt problem, som kräver sin lösning. Men i sista satsen av svaret förefaller det t.o.m. som om finansministern tvekade inför frågan om förefintligheten av luftföroreningarna. Han resonerar nämligen där om att ökade kostnader för frivillig övergång till svavelfattigare eldningsoljor kan vara överkomliga med hänsyn till de värden som »kan tänkas stå på spel». Råder det alltså ännu på regeringshåll tvivel om att värden, t.o.m. stora värden står på spel på grund av luftföroreningarna? Inte bara materiella ting hotas nu, utan det är framför allt levande varelser som är i fara. Den formulering jag syftar på har kanske kommit till i hastigheten — vad vet jag? Den skall kanske inte läsas såsom innebärande en tveksam inställning till bärigheten i de många vetenskapliga beskeden om luftföroreningarnas skadlighet som vi fått på den senaste tiden. En sådan inställning överensstämmer i varje fall inte med statsministerns tal i Halmstad nyligen om att krafttag nu skall tas mot miljöhoten, som artar sig till att bli en av 1970-talets verkligt stora samhällsfrågor även politiskt. Ett av de viktigaste av dessa hot är förbränningsoljornas avgaser, främst svaveldioxiden i dessa oljor. Det gäller avgaser från bilar, uppvärmningsanord ningar i bostadshusen och i industrierna. Enligt mätningar i Stockholm är luften i denna stad upp till 300 procent mer hälsovådlig än som är tillåtet. Det är för övrigt vid denna tid på året som förhållandena är värst, och de tycks försämras ytterligare. Enligt naturresursutredningarna dominerar oljorna bland de använda bränslena. Förbrukningen av oljor för lokaluppvärmning beräknas komma att bli nära fördubblad under perioden 1963—1970 om inga motåtgärder vidtas. Chocken efter avslöjandena nyligen, att det regnar tonvis med svavelsyra över landet, att fisken dör och grödorna skadas genom giftigt regn, borde göra det naturligt att snara åtgärder vidtas eller åtminstone försöks på bredast möjliga front för att komma till rätta med svavelhotet. år 1963 släppte enbart industrin ut 200 000 ton svaveldioxid enligt en uppgift som lämnas i ett av miljövårdsbetänkandena. Vi har för vår del nu aktualiserat en väg — låt vara endast en väg — som f. ö. bara kan leda till vissa begränsade resultat i arbetet på att få till stånd en renare luft: skattemässiga åtgärder för att dirigera oljekonsumtionen från oljor med hög svavelhalt till svavelfattigare oljor. Det kan uttryckas så, som man på sina håll gör, att det gäller en miljövårdsavgift på användning av de tunga eldningsoljor, som har en hög svavelhalt och ger högre luftförorening än lättoljorna. Men en verklig lösning av luftföroreningsproblemen kräver givetvis ett mycket större, mera differentierat och långsiktigt grepp som vi inte kan närmare diskutera här. Skattemässiga åtgärder för att tränga tillbaka svavelnedsmutsningen av luften löser inte problemen men kan dock med relativt snar verkan, enligt min mening 1 varje fall, minska det lönande i att elda med svavelrika oljor. Man kan och bör göra detta i avvaktan på att man med olika andra tänkbara medel kan stimulera till övergång till användning av andra energiformer, främst elkraft och atomkraft. Mot skattemässiga åtgärder för att styra över konsumtionen från svavelrika eldningsoljor till de mera svavelfattiga tunnoljorna, som är högre beskattade än tungoljorna, ställer nu finansministern dels en viss skatteprincip, dels möjligheter till frivilliga åtgärder för en övergång till tunnoljorna. För att ta det sista först, så tog Stockholms stads myndigheter genom hälsovårdsnämnden upp den frågan redan i juni månad och möttes då av positivt gensvar från berörda parter. Vi har nu fått besked att enligt ett regeringsbeslut av den 6 september skall tunnolja användas i statens fastigheter i Stockholm. Men, herr talman, hur är det i de övriga tätorterna med statliga fastigheter? Den till Stockholm begränsade åtgärden kan väl knappast för Stockholms vidkommande ge den effekt finansministern hoppats på, eftersom ju de kommunala myndigheterna redan gjort åtskilligt för att på frivillighetens väg nå resultat. Och sådana har också nåtts. Men det är emellertid klart att det är värdefullt även med den statliga åtgärd som finansministern här nämnde. Hälsovårdsnämnden i Stockholm har likväl — alltså trots åtgärderna för att komma fram på frivillighetens väg — ansett att här behövs en skatteändring med samma syfte som frågeställarna är ute efter, nämligen att tränga tillbaka de skadligaste oljesorternas användning för uppvärmningsändamål, och har vänt sig till finansministern i detta syfte. Nu säger finansministern ungefär det, att tunnoljan ger större energiutbyte och har därför ansetts böra beskattas hög re, eftersom man bundit sig för principen om beskattningens neutralitet gentemot olika slags bränsle. Med tillämpning av den principen kommer man alltså inte att ta hänsyn till behovet av en även av folkhygieniska, och jag tvekar inte att säga samhällsekonomiska, hänsyn bestämd styrning av oljekonsumtionen för uppvärmningsändamål. Men den principen, herr talman, tog man ju fasta på och band sig för så länge sedan som 1957, då problemen om luftföroreningarna inte var lika aktuella som nu. Är inte svavelföroreningarna nu tillräckligt allvarliga för att man skall ha anledning att frångå denna princip? Denna princip ger ett intryck av ett slags hög objektivitet, men i verkligheten är det en skatteprincip med en, sakligt sett mot bakgrunden av nuvarande luftföroreningssituationen, alitför snäv motivering. Den är för övrigt, som finansministern själv påpekade, genombruten på många områden inom den indirekta beskattningen, där man mer eller mindre åberopar styrningssyfte bland beskattningsmotiven. Finansministern är emellertid inte helt negativ till skattemässiga åtgärder på det nu aktuella området. I svaret säges att frågan måste närmare Övervägas och utredas. Javisst, jag tycker det är självklart att så måste ske, men detta kan ju ske mer eller mindre snabbt, beroende på hur angelägen frågan bedöms vara. Lite längre ned i svaret säger finansministern att han inte är beredd att föreslå sådana åtgärder som frågeställarna efterlyst. Jag för min del har bara pekat på den uppenbara möjligheten att använda skatteinstrumentet till en konsumtionsstyrning i detta fall, men jag har egentligen inte sagt något om hur detta närmare skall ske. På denna punkt får en utredning givetvis ge svar.

När finansministern nu först säger nej till skattemässiga åtgärder och sedan i följande mening likväl tillägger, att det dock kan finnas anledning att ändra ifrågavarande skattesatser, så tycks mig den senare satsen på något sätt slå ihjäl den förra. Jag skulle mycket uppskatta om finansministern ville klargöra det här sammanhanget. är det i samband med den aviserade utredningen om energibeskattningen som en ändring av de här skattesatserna trots allt skulle kunna tas upp eller kan det ske separat? Blir energiskatteutredningen en större och mycket tidskrävande utredning, så har man — vi här i kammaren och den miljöhotade svenska allmänheten — i det förstnämnda fallet anledning att se pessimistiskt på saken. Jag hoppas ju för min del att det går och att det i lagens läge även anses finnas anledning att ta upp frågan till en snabbutredning separat och icke tillsammans med en större utredning om energibeskattningen.

Herr talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret. I svaret erinrar statsrådet om beslutet att övergå till svavelfattiga oljor vid statens fastigheter i Stockholm och uttrycker förhoppningen om »att kommunala och privata fastighetsägare skall följa detta exempel». »De konsekvenser detta kan få för hyrorna eller på de kommunala utgiftsstaterna bör vara överkomliga med hän syn till de värden som kan tänkas stå på spel», säger finansministern. Hela frågan måste bedömas utifrån de sista orden i svaret: »hänsyn till de värden, som kan tänkas stå på spel». Jag kan instämma i herr Wiklunds i Stockholm anförande när han påtalar att finansministern varit utomordentligt försiktig när det gäller att fastställa just dessa värden, d.v.s. luftföroreningens faror, vilket kan vara förvånande.

Stockholm och övriga storstäder är — det är ingen nyhet — särskilt utsatta. I Stockholm har sedan 1962 förekommit kontinuerliga mätningar avseende förekomsten av sot samt gaser i form av svavel och kväve. Utvecklingen har under de senaste åren blivit alltmer alarmerande. Under åren 1965—1967 har vid temperatur under 0 grader, luftvårdsnämndens riktvärden beträffande svaveldioxid ofta överskridits. Under den kalla månaden februari 1966 uppgick värdena till 2 å 3 gånger luftvårdsnämndens riktvärden. Eftersom dessa riktvärden bygger på medicinska bedömningar, får det anses klarlagt, att stockholmsluften vintertid medför allvarliga risker ur hälsosynpunkt. De senaste undersökningarna, som delvis redovisades i pressen i går, är mycket nedstämmande. De visar att vi redan nu, i november månad, börjar nå de värden vi hade i februari 1966. Läget på andra håll i landet skall jag inte gå in på. Om jag gjorde det, skulle det endast utgöra ytterligare material för den slutsats jag vill komma fram till. Jag har — liksom, förmodar jag, även finansministern — med stort intresse och noggrannhet studerat Ingeniörsvetenskapsakademiens årsrapport, där det bl.a. påvisas att det i Sverige vräks ut en miljon ton svavelsyra per år, men att åtskilligt av detta kommer in över Sverige från utlandet med västoch sydvästvindarna. Den slutsats jag vill komma fram till är att luftföroreningen i Sverige nu har nått den gräns där extraordinära åtgärder måste sättas in. Det behövs ett samlat grepp, men eftersom vi inte har nå Zon särskild minister för miljöfrågor, utan dessa handhas av så gott som varje regeringsmedlem, kan man inte begära att finansministern skall medverka på alla områden, och det är därför som just den här speciella frågan har tagits upp. Jag vill uttrycka min personliga mening så här: Slopa skatten helt på eldningsoljor i skatteklass I och höj eventuellt energiskatten i skatteklass II! Jag vill erinra om, att när de nuvarande skattesatserna fastställdes, så ville man av nationalekonomiska skäl stimulera till användning av tunga oljor. Jag tror att det är ett riktigt påstående, och om det inte är riktigt, så kan finansministern rätta till det. Om det emellertid är riktigt, bör den ökade insikten om miljöfrågornas betydelse nu motivera att frågan om skatteavvägningen verkligen bör tas upp till prövning. Finansministern medger i sitt svar att konsumtionens inriktning i viss utsträckning kan påverkas i gynnsam riktning, men han påpekar samtidigt att det är »högst tveksamt om man kan nå någon slutlig lösning av det aktuella problemet enbart genom ändrad beskattning av eldningsoljorna». Till detta är bara att säga att någon slutlig lösning givetvis inte kan uppnås på denna väg. En mängd åtgärder måste till utöver dem som jag och några andra kammarledamöter nu efterlyst. ändrad beskattning är bara en åtgärd, men en viktig sådan, och det är framför allt på det området som finansministern omedelbart kan medverka till en förbättring av situationen. Den slutliga lösningen, som inte är sökt i de aktuella interpellationerna, ligger säkert i nya uppvärmningsmetoder, framför allt i utnyttjande av atomkraften. Finansministern lovar att förutsättningslöst utreda frågan om energibeskattningen. Det kan vara av intresse i och för sig, men dels kan detta ta tid och dels är det ju osäkert vad utredningen kommer fram till. Jag vill ge finansministern det rådet — jag hoppas att det inte låter förmätet — att i avvaktan på denna utrednings resultat ändra skatten på eldningsoljorna. Om detta inte sker, kan jag för min del inte se någon annan utväg än en lagstiftning som förbjuder användning av tjockoljor. Den frågan sorterar ju inte omedelbart under finansministern, men eftersom han i hög grad är representativ för hela regeringen, kanske man ändå kan föra fram den synpunkten i det här sammanhanget. En fördel med att släppa skatten på de svavelfattiga oljorna är det förhållandet, som var antytt i min interpellation, att då skulle en övergång till de svavelfattiga oljorna inte drabba bostadskonsumenterna. Med dagens priser utgör den svavelrika oljan cirka 9 procent på grundhyran, medan den svavelfattiga oljan gör 12 procent. För industriernas del är det lättare att godkänna en övergång genom lagstiftning, enligt min mening. De har råd på ett annat sätt, och där går det inte ut direkt över bostadskonsumenterna. Svavelhalten i tjockoljorna överstiger ofta 2,5 procent, medan tunnare olja uppvisar 0,5 procent och lägre. Får jag erinra om att det förväntas att man i Förenta staterna och Japan nu ganska snart kommer att fatta beslut i de här frågorna. Enligt vad Ingeniörs vetenskapsakademien säger, kommer högsta tillåtna svavelhalt där att bli väsentligt lägre än den svavelhalt som vi tillåter här i Sverige. Herr talman! Jag vill med detta på nytt ha efterlyst, utöver vad som redan är sagt, om inte finansministern genom ändrad beskattning vill ge ett bidrag till att rädda miljön från fortsatt förstörelse.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till finansministern för hans svar på min enkla fråga. Av svaret framgår att finansministern är fullt medveten om det mycket allvarliga problem som de tilltagande luftföroreningarna medför och att detta problem kräver sin lösning. Jag skulle vilja understryka att problemet är så allvarligt, att effektiva åtgärder mot luftföroreningarna måste vidtagas alldeles omgående. Statens luftvårdsnämnd har utgivit rekommendationer rörande riktvärden för svaveldioxid i utomhusluft och samtidigt rekommenderat, att ifrågavarande riktvärde för dygnsmedelvärdet icke får överskridas mer än en gång per månad. Mätningar som har utförts här i Stockholm — den tätort i landet som torde vara mest utsatt för hot mot innevånarnas hälsa på grund av svavelföroreningarna i luften — visar att under månaderna december 1966—april 1967 överskreds de av statens luftvårdsnämnd rekommenderade riktvärdena icke mindre än 25 gånger. Det är sålunda fem gånger så många överskridanden av de rekommenderade riktvärdena som enligt luftvårdsnämnden kan anses tolerabelt, trots att vinterperioden 1966— 1967 får anses ha varit mycket blid. Det senare förhållandet medför att svavelföroreningarna relativt sett minskar i förhållande till en kall vinter, då fastighetsuppvärmningen kräver större oljekvantiteter. Som jag nyss påpekat var vintern 1966—1967 mycket blid, men trots detta överskreds vid olika tillfällen riktvärdena med ända upp till 200 å 300 procent. Över huvud taget visar de mätningar beträffande stockholmsluftens föroreningsgrad, som pågått under den senaste femårsperioden, så farliga värden, att, som jag inledningsvis framhöll, alla tänkbara åtgärder måste sättas in för att stoppa ytterligare försämring av luften och få den så ren och godtagbar ur hälsosynpunkt som möjligt. Detta gäller givetvis icke bara Stockholm, där luften kanske är mest förorenad, utan alla tätortscentra som dras med liknande luftföroreningsproblem. En åtgärd och säkerligen en av de effektivare i syfte att få bättre förhållanden till stånd, eller snarare bättre luft, är att använda beskattningsinstrumentet för att dirigera om användningen av oljor från svavelrika till svavelfattiga. Mot ett användande av skatteinstrumentet i sådant syfte talar enligt finansministern den principen att man velat hålla den generella indirekta beskattningen, till vilken energiskatten räknas, neutral. Men han påpekar också att man på vissa områden frångått denna princip och att vi ibland använder den indirekta beskattningen som ett instrument för att dirigera konsumtionen i en viss riktning. Som exempel härpå nämns beskattningen av alkoholhaltiga drycker. Och, herr talman, om det gäller att påvisa motiv som är så starka att principen om den generella indirekta beskattningens neutralitet bör brytas, kan, såvitt jag förstår, knappast något starkare motiv framletas än omsorgen om medborgarnas hälsa och välbefinnande. Trots detta utomordentligt starka motiv är finansministern icke beredd att nu föreslå sådan omläggning av beskattningen som främjar övergång till mindre luftförorenande oljor, vilket är att djupt beklaga. Skälet härtill synes främst vara att en omläggning av skat ten till förmån för tunnare och renare eldningsoljor skulle få kostnadsfördyrande effekt för vissa avnämare av tjockoljor. Enligt min mening måste en sådan konsekvens tolereras, eftersom åtgärder i syfte att förbättra betingelserna för människornas hälsa knappast kan bli för dyrbara. Vi har helt enkelt inte råd med en alltmer förorenad luft, men borde ha råd att söka åstadkomma en renare. Finansministern påpekar också, att även om skatten på den tunna och svavelfattiga eldningsoljan slopas helt och skattebortfallet kompenseras genom en höjd beskattning av de tjocka oljorna kan ändock en kostnadsskillnad komma att kvarstå till den tjocka oljans favör. Detta är säkerligen riktigt med nuvarande prisrelationer, men en skatteomfördelning av här antydd art parad med en intensiv information om de svavelrika oljornas hälsofarlighet skulle utan tvivel leda till en kraftig stimulans mot en allmän användning av tunna och svavelfattiga eldningsoljor. Som jag tidigare noterat är finansministern fullt medveten om att luftföroreningarna är ett ytterst allvarligt problem, som på något sätt måste lösas. Trots att han inte vill vidta några åtgärder nu säger han att det dock kan finnas anledning att ändra skattesatserna på eldningsoljor och finansministern ämnar förutsättningslöst utreda frågan om energibeskattningen. Det är att hoppas att om och när skattesatserna ändras detta dels sker snabbt och dels sker på sådant sätt att en övergång till svavelfattiga eldningsoljor kraftigt stimuleras. Slutligen vill jag livligt instämma i finansministerns förhoppning att kommunala och privata fastighetsägare skall ta intryck av de statliga och kommunala fastighetsägarnas åtgärd att här i Stockholm övergå till användning av svavelfattig tunnolja. Jag tror dock inte på någon snar övergång i det fallet. Där till krävs kraftigt stimulerande åtgärder, exempelvis en omfördelning av skattetrycket på eldningsoljorna och, som en sista utväg om ingenting annat hjälper, tvångsåtgärder.
Herr talman! Efter att ha läst finansministerns interpellationssvar vill jag säga några ord. Finansministerns synpunkter på i vad avseende den indirekta skatten skall dirigera konsumtionen i viss riktning är mycket intressanta. Men jag kunde inte undgå att notera att finansministern nickade, när herr Jansson sade att det redan nu finns en sådan form av dirigering, nämligen den lägre beskattningen på de mera svavelhaltiga oljorna.

Av dessa uppgifter framgår klart att vi 1963 gjorde av med 41 3 miljoner kbm av de mera svavelhaltiga oljorna. Skatten är i det ena fallet, enligt uppgifter som jag fått av Esso, 25 kr. och i andra fallet 16 kr. per kbm. Man kan lätt räkna ut att ett borttagande av skatten på eldningsolja I, där inkomsterna ligger på ungefär 100 miljoner kronor, och ett överflyttande av dessa inkomster till de mera svavelhaltiga oljorna, där skatteinkomsterna ligger på ungefär 40 miljoner kronor, på intet sätt skulle medföra någon favör för de tjocka oljorna. Enligt min mening saknar finansministerns antagande matematisk underbyggnad. Naturligtvis kan man säga som finansministern i svaret, att detta inte är någon lätt fråga, eftersom en ökad skattebelastning med all säkerhet kommer att ändra konsumtionen mot eldningsolja I, och i så fall blir de totala skatteinkomsterna lägre. Konsumtionen flyttas ju då över. Som redan sagts utgör luftföroreningarna ett allvarligt problem. De svavelhaltiga oljorna svarar i dag för en tredjedel av oljeförbrukningen men för tre fjärdedelar av svaveldioxidhalten. Det är den situation som vi upplever i dag. Men verkligt skrämmande ter sig situationen när man i naturresursutredningens betänkande läser om vilken ökad användning oljan kommer att få för uppvärmning. Enbart för uppvärmning av lokaler räknar men med en fördubbling av oljeåtgången fram till 1975. Och den ökningen, herr talman, kommer med största sannolikhet att huvudsakligen ligga på eldningsoljorna III, IV och V. Vidare är situationen i dag den att investeringskostnaderna för oljeaggregaten är större när man investerar för användning av den olja som konsumtionsmässigt ställer sig billigare. Det är alltså fråga om att industrin och näringslivet, som använder den mera svavelhaltiga oljan, gör en större investering för att hålla delöpande kostnaderna nere. När finansministern förklarar att han i och för sig inte ställer sig helt avvisande vill jag dra parallellen med omläggningen till högertrafik, Den omläggningen hade blivit billigare om vi gjort den tio år tidigare. Det har sagts förut att det brådskar när det gäller luftföroreningarna. Ja, det brådskar i högsta grad även från ekonomisk utgångspunkt. Siffrorna visar på en fördubbling av oljeåtgången för uppvärmningsändamål, och den övervägande delen av ökningen ligger på svavelhaltig olja. Därför kommer kurvan för luftföroreningar att se ut ungefär på samma sätt som kurvan för trafikintensitetens ökning. Vi blev tvungna att gå över till högertrafik. Jag skulle vilja fråga om inte finansministern på basis av de prognoser, som framlagts inom naturresursutredningen, är på det klara med att vi förr eller senare — genom lagstiftning eller genom en ändring av beskattningen — måste övergå till användning av den mindre svavelhaltiga oljan. För industrin blir det i så fall fråga om en merkostnad, men vi får i sammanhanget inte bortse från den merkostnad som uppkommer genom dyrbara investeringar som får lov att göras på grund av bl.a. korrosion. Och dessa investeringar kan visa sig helt värdelösa ifall vi om tio år — enligt vad naturresursutredningen uttalat — ändå får en di rigering till mindre svavelhaltig olja.
Herr talman! De två allt annat överskuggande politiska frågorna i framtidsperspektivet är u-hjälpen och miljövården. Symtomatiskt är att provies lägger tonvikten vid dessa frågor i sin vildvuxna agitation. Finansministern är inte någon provie — framgår det inte på annat sätt så märks det när man tar del av hans uppfattning i dessa två framtidsfrågor. När nu frågan ställts, om finansministern är beredd att använda skattepolitiken som ett miljöpolitiskt instrument, har svaret blivit minst sagt svävande. Det är en skön blandning av nej och ja och kanske samt hänvisningar till diverse principer, väl så diffusa. Låt mig kommentera några punkter i det av finansministern lämnade interpellationssvaret. Finansministern säger att den indirekta beskattningen på vissa områden har en konsumtionsdirigerande effekt. Jag skulle vilja ändra detta och säga att på många områden förekommer en konsumtionsdirigering. Inte bara alkoholhaltiga drycker kan anföras som exempel — skatten på tobak, den särskilda varuskatten på kemisk-tekniska preparat, bilaccisen och inte minst drivmedelsbeskattningen hör också till bilden, Vad den sistnämnda beskattningen beträffar är det intressant att den begränsar konsumtionen av miljöförstörande produkter, exempelvis den blyhaltiga bensinen. Man har alltså — kanske omedvetet — redan infört en miljöstyrning av skattepolitisk art. Det betyder att den åberopade neutralitetsprincipen när det gäller indirekt beskattning inte är så mycket värd längre. Och är en sådan princip, om den nu existerar, så helig, att det inte skulle gå att undersöka om den verkligen har eti berättigande? Skulle man exempelvis inte kunna arbeta med en samhällsekonomisk optimering i stället för med en tvivelaktig neutralitetsprincip i fråga om den indirekta beskattningen? Vidare talar finansministern om den kostnadsfördyrande verkan som en ändrad beskattning av eldningsoljorna skulle kunna få. Jag ställer då frågan: Varför tänkte man inte på det när energiskatten infördes? I dag vet vi att kostnadsproblematiken i svenskt näringsliv är väsentlig. Av svaret får vi också veta att det är tveksamt huruvida någon slutgiltig lösning av de aktuella luftföroreningsproblemen kan nås genom en skattemässig favorisering av vissa slags oljor. I denna kommentar ligger något litet av talesättet »Det bästa är det godas fiende». Här måste man improvisera åtgärder, kanske göra saker och ting snabbare än man normalt vill göra. Sedan följer ett litet mera positivt avsnitt i svaret. Finansministern tillkännager att han har för avsikt att förutsättningslöst utreda frågan om ener gibeskattningen. Den heliga neutralitetsprincipen är inte så helig längre, nu kan man utreda frågan. Jag skulle vilja sända ett ord på vägen till den förutskickade utredningen: Kan man inte tänka sig att skattemässigt stimulera eluppvärmmning, som ger avsevärt bättre miljöeffekter än varje form av oljeeldning? Jag anser, herr talman, att tiden sedan länge är mogen för en användning av den indirekta beskattningen som miljöpolitiskt instrument. Miljöförstöringen har nu nått så långt även i vårt land, att en rad åtgärder är nödvändiga för att skydda människorna och naturen från obotliga skador. Kritiken mot miljöförstöringen är i mångt och mycket en generationsfråga. Givetvis är det ett starkare livsintresse för den unga generationen att rädda miljön. Vi unga skall ju uthärda förorenad luft, nedsmutsat vatten, förstörd natur o. s. Vv. under betydligt längre tid än den äldre generationen.
Herr talman! Av de båda interpellanternas och frågeställarens inlägg att döma har herr Jansson och herr Sjönell fattat mitt svar såsom avsikten var. Jag gör ett klart programmatiskt uttalande i början, där jag säger att de ökade luftföroreningarna är ett ytterst allvarligt problem som kräver sin lösning. Herr Wiklund i Stockholm fann en viss motsättning mellan detta och avslutningssatsen i svaret. Jag kan glädja honom med att om han vill stryka de två orden »kan tänkas» har jag ingenting emot det. Då får han full harmoni på de båda ställena. Jag har också funnit att interpellanterna och frågeställaren har varit ense med mig om att detta är ett problem som är partiellt i det stora problemet, d. v. s. att skatteförändringarna inte löser problemet i dess större perspektiv. Nu har vi också — enligt Ingeniörsvetenskapsakademiens rapport, som herr Jansson erinrade om — blivit upplysta om att även om vi klarar detta problem inom landet, är detta inte någon garanti för att vi slipper besvären. Ruhr, England och andra industricentra ligger litet för nära för att vi skall våga hoppas på det. Jag har sagt att en utgångspunkt för en finansminister just nu — det försäkrar jag både interpellanterna och frågeställaren — är att något skattebortfall i dagens läge icke kan vara praktisk politik. Därför har herr Jansson fattat problemet rätt när han menar, att vill man på skattesidan göra någonting som förbättrar situationen, får det bli en omfördelning av skattebelastningen, Då får man helt enkelt friställa den tunna och lätta oljan från skatt och ta igen förlusten på de andra oljorna. Jag har förklarat att jag betraktar problemet som så allvarligt, att det är nödvändigt att göra en utredning, och jag ämnar tillsätta denna utredning. Jag tror att det var herr Wiklund som ifrågasatte om denna formulering, där jag tar in hela energiskatteområdet, betyder att man skulle kunna förvänta någon speciell långhalning i utredningen. Så är givetvis inte fallet. Det är emellertid möjligt att en sådan kompensationsbeskattning som blir aktuell inte enbart skall läggas på den tjocka oljan, I varje fall bör en utredning ha möjligheter att förutsättningslöst pröva denna fråga. Jag har i vissa inlägg märkt något av kritik mot att vi inte omedelbart slår till, men vi brukar inte göra det med mindre än att vi är något så när underkunniga om verkningarna. Det är alldeles uppenbart att det blir en påtaglig kostnadsfördyring för industrin, som är förbrukaren av de tjoc ka oljorna, om man skall kompensera skattebortfallet på de tunna oljorna genom att höja skatten på de tjocka oljorna. Man bör åtminstone ha någorlunda klart för sig hur kostnaderna fördelas mellan industri och fastighetsägare, vilka konsekvenser ändrade skattesatser kan få för hyresgästerna och vilka områden som aktualiseras. Man kan till och med säga att det kan finnas industrier i glesbygderna i vårt land som skulle kunna fortsätta att elda med tjock olja utan att någonting händer. Lika uppenbart är det att i storstadsområdena, i de industriella tätbygdsområdena, blir den totala effekten av eldning med tjocka oljor sådan att faran är uppenbar. Hela frågan rymmer så många problem att jag inte har varit beredd att säga: Nu befriar vi den lätta oljan från beskattning från och med nästa vecka och så tar vi igen skattebortfallet på den tjocka oljan. Jag vill nog studera konsekvenserna, vilket naturligtvis inte innebär någon fördröjning av utredningsarbetet — vi har alla intresse av att utredningen arbetar snabbt och att dessa frågor som vi vill ha belysta också blir det så snabbt som möjligt. Eftersom interpellanterna och frågeställaren varit ense med mig om att detta är en partiell fråga i det stora problemet, har jag inskränkt mitt svar till att gälla den konkreta, partiella frågan. Alla är vi medvetna om att skall man angripa den större frågan blir ett helt spektrum av ingrepp aktualiserat och naturligtvis kommer lagstiftningen då in i blickfältet. På regeringsplanet diskuterar och undersöker vi dessa frågor. Det är inte min sak att avslöja diskussionerna där, men att vi alla på regeringssidan — jag svarar ju här från regeringsbänken är utomordentligt angelägna att ta itu med problemet behöver ingen betvivla. Jag har således i denna begränsade fråga sagt att en utredning kommer att tillsättas. Jag tror att man vid mogen eftertanke kommer underfund med att det inte är försvarbart att bara slå till utan att man är tvingad att ventilera begreppet ingående. Avsikten med utredningen behöver jag inte närmare utveckla — alla förstår att den är att få en bättre tingens ordning.
Herr talman! Jag tackar för finansministerns kompletterande besked, som var mycket klargörande. Jag sade ju att den sista satsen i interpellationssvaret kanske hade kommit till i hastigheten, och det föreföll mig som om finansministern ville bekräfta det. Han sade ju nu att det verkligen var stora värden som stod på spel och inte bara att sådana värden »kan tänkas» stå på spel. Vidare är det mycket tillfredsställande att få veta att tillsättandet av en energiskatteutredning inte alls får innebära en långhalning av frågan utan att tvärtom snabba åtgärder skall vidtas. Jag vill slutligen gärna ansluta mig till den uppfattning som finansministern och även herr Jansson gav uttryck åt, nämligen att det inte kan bli fråga om en skattesänkning totalt sett. Varken i min interpellation eller i vad jag anfört i dag har jag på något sätt antytt att jag skulle ha åsyftat en skattesänkning. Medan jag nu har ordet kan jag inte underlåta att göra ytterligare en reflexion. Miljöpolitik via skatteinstrumentet är väl trots allt en något tveksam väg så till vida som den erbjuder en möjlighet att köpa sig fri från ansvar för de hälsovådliga verkningar som användningen av skadliga eldningsoljor innebär. Även ur denna synpunkt menar jag att det måste betraktas som en temporär åtgärd att använda beskattningen för att styra konsumtionen över till mindre svavelhaltiga oljor. Det är en ge nomgångsåtgärd. I det långa perspektivet måste det nämligen bli så, att man helt enkelt driver undan användningen av sådana oljor som kan vara till skada för miljön. På längre sikt får vi uppenbarligen övergå till att använda helt andra uppvärmningsämnen än oljorna, i varje fall fullständigt tränga bort sådana oljor som är av rent skadlig karaktär.

Herr talman! Finansministern har betonat, liksom också gjordes i interpellationerna, att det bara är ett partiellt problem som nu tagits upp beträffande luftföroreningarna. Det har ställts i utsikt att energiskatteutredningen skall ta upp dessa problem. även om dess arbete, enligt vad finansministern nu anfört, skall bedrivas snabbt, vill jag uttala det önskemålet, att de nu aktuella propåerna finge en prioritering i den mån de kan ryckas ut ur det stora sammanhanget. Finansministern noterade vidare vad jag framhöll i mitt föregående inlägg, nämligen att jag inte stod främmande för en överföring av skatt från de svavelfattiga oljorna till tjockoljorna.

Denna övergång skulle underlättas av en förändrad skattesats. Det är dessutom, såsom fru Sundberg påpekat, en tekniskt ganska omständlig procedur att få till stånd en allmän övergång till de lätta oljorna i samband med bostadsuppvärmning. Finansministern noterade också vad jag framhöll om de föroreningar som förs in i Sverige med vindarna från ut landet, och jag tror att det är riktigt att ha detta förhållande i tankarna. Jag har i en annan interpellation, riktad till jordbruksministern, ställt frågor i anslutning till detta problem.

Tillåt mig i detta sammanhang erinra om, vad Ingeniörsvetenskapsakademien påpekat, nämligen att den svavelsyra som regnar ner i vårt land är mycket farligare för svensk jord än den är för exempelvis leran i Västtyskland och en del andra länder. Detta är en ganska intressant synpunkt, som forskarna kommit fram till och som vi inte kan bortse från när vi behandlar detta problem. Interpellationsdebatten har endast partiellt behandlat föroreningssituationen. Finansministern kan med fog anses vara en av de politiskt tyngst vägande medlemmarna av regeringen. Låt mig därför uttala önskan om att han i regeringen inte skall inskränka sig till den partiella syn på frågan som vi i dag dryftat, utan skall medverka till en helhetslösning så snabbt som möjligt.

Herr talman! Fru Heurlin har frågat om jag är av den uppfattningen att filmgranskningsrådets ställningstagande till filmer med sexuell inriktning är representativt för den allmänna opinionen. Filmgranskningsrådets = ställningstaganden måste i alla frågor grundas på en allsidig belysning av spörsmålen. Rådet är sammansatt med hänsyn härtill.
Herr talman! Jag skall be att få tacka herr statsrådet för svaret. Enligt den proposition som ligger till grund för filmgranskningrådets tillkomst är det rådets uppgift att spegla den allmänna opinionen, d.v.s. att vid sitt ställningstagande som rådgivande organ lämna statens biografbyrå besked om vad som måste anses vara den allmänna opinionen. Som jurist kan jag inte finna annat än att innehållet i den senast omdebatterade filmen i vissa delar måste anses vara klart tuktoch sedlinghetssårande. Jag delar statsrådet uppfattning att rådets ställningstagande i alla frågor måste grundas på en allsidig belysning av spörsmålen. Frågan är om det i realiteten är så. Man frågar sig runt om ute i landet men också på många håll här i Stockholm om det nuvarande rådet är sammansatt med hänsyn därtill. Så mycket överraskning och så mycken oro som frisläppandet av filmen väckt runt omkring, kan nog statsrådet vara alldeles övertygad om att den allmänna opinionen är den, att en film som denna inte bör godtagas. Det gäller godkännande att visas för vuxen publik. Enligt biografförordningen är man vuxen från det man fyllt 15 år.

När det gäller film anser man alltså att barn är vuxna från det de fyllt 15 år. Expertis på visst håll anser att film har en mycket stor betydelse ur fostrande synpunkt, och man har på olika håll kommit fram till att just 15—16 åringar tar starkt intryck av det de ser i sexuellt avseende på film. Man frågar sig verkligen om det är en liten grupps önsketänkande om ett förändrat synsätt på detta område som man sökt förverkliga genom ett ställningstagande sådant som detta. är det meningen att svenska folket skall uppfostras att tycka så som en minoritet tycker? Finns det inte för statsrådet skäl att närmare granska om rådet för närvarande verkligen är sammansatt så att det är representativt för den allmänna opinionen?

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat, hur jag ser på uppgifterna om en ökning av skolket i våra skolor. Det finns enligt de rapporter jag fått inga uppgifter som entydigt visar att en ökning skett av skolket. Jag vill emellertid betona att det under alla omständigheter är angeläget att skolmyndigheterna genom en god elevvård motverkar skolkning. Resurserna för denna vård har också successivt förstärkts.

Herr talman!

I övrigt tillfredsställer mig svaret knappast. Det är nog ändå så, herr statsråd, att skolket i skolan, framför allt det grava skolket, håller på att öka — under alla förhållanden på vissa håll i landet. Jag skall i senare sammanhang, när tillfälle ges, återkomma med en egen kartläggning. Genom svaret skjuter statsrådet problemet något ifrån sig. Min fråga är närmast föranledd av att skolkuratorerna vid studiedagar i Stockholm för bortåt två veckor sedan slog larm, konstaterande för sin del en kraftig ökning av de grövre skolkfallen i skolan. Vi som arbetar i skolan och är medvetna om läget där blev inte särskilt överraskade. Vi känner till sådana här ting i stort sett, om också inte i detaljer. Det kan gå år, konstaterade skolkuratorerna, utan att barnavårdsnämnden får reda på att en elev kontinuerligt skolkar från skolan. Man gick till och med så långt att man sade att när normalbegåvade elever placeras i yrkesundervisningen, kan det upptäckas att de inte ens kan läsa ordentligt. Skolans prestige hindrar dessutom hjälp utifrån. Jag tycker att detta är mycket allvarliga uppgifter från, som jag ser det, ansvariga människor. På sin tid sade ecklesiastikminister Edenman att talet om disciplinsvårigheterna — skolket är ju en sida av den saken — var överdrivet. Jag ansåg då att han gjorde en felbedömning. Kanske vågar jag hoppas att statsrådet Palme på denna punkt — och det finns tecken som tyder på att han kan vara det är mera realistisk än sin företrädare. Vi har här alltså ett problem av betydande mått, och det är uppenbart att resurserna för att ta itu med det, även om de nu förstärkts, som statsrådet säger, inte räcker till, sådana förhållandena nu är.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Nordstrandh att jag med anledning av hans fråga försökte införskaffa uppgifter från expertisen på det här området. Jag efterlyste, om det fanns någon statistik eller eventuella andra uppgifter, t.ex. i gymnasieinspektörernas rapporter, som gav vid handen att skolket hade ökat. Några sådana uppgifter fanns icke. Men självfallet kommer vi att hålla den här frågan under fortlöpande observation för att se om det kommer fram material som visar en sådan ökning. Med hjälp härav får man sedan vidta åtgärder.
Jag tackar herr statsrådet för detta tillägg till svaret, som synes mig positivt. Jag skulle alltså vilja rekommendera ecklesiastikministern — även om han troligen gör det i alla fall — att ta del av det material som skolkuratorerna stöder sig på. De är en viktig grupp av skolans befattningshavare och kommer i kontakt med dessa frågor på ett mycket mer inträngande sätt än lärare och skolledare. Det finns ju till och med lärare och skolledare som blir överraskade av grava skolkfall när sådana kommer i dagen — de har levat i den falska föreställningen att det var fråga om lovlig frånvaro. Vi har dessutom ett annat problem med frånvarointygen, där sådana ännu finns. Föräldrar skriver på sådana intyg utan att tänka närmare på vad de egentligen gör, och det verkar demoraliserande på många elever.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om en statlig utredning kommer att tillsättas för översyn av det postgymnasiala utbildningssystemet i riktning mot större enhetlighet. Jag är inte beredd att redovisa något ställningstagande i den berörda frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet också för detta svar men vill säga, att innebär det att statsrådet för närvarande över huvud inte har bildat sig någon uppfattning i den här saken, så tycker jag att han snarast skall ta itu med att övertänka den — det brådskar faktiskt. Den omedelbara anledningen till att jag ställt frågan — problemet i sig är naturligtvis mycket äldre är att TCO i en skrivelse till ecklesiastikdepartementet begärt en övergripande statlig utredning i syfte att skapa ett mer enhetligt postgymnasialt utbildningssystem. Skrivelsen tar upp ett spörsmål som tycks få större och större aktualitet. I en rad avsnitt är jag väl inte helt ense med TCO i dess syfte och inställning i skrivelsen, men saken i sin helhet måste angripas. Större enhetlighet på det gymnasiala området måste eftersträvas i vad det gäller behörighetsbestämmelserna, urvalsmetoderna, utbildningsvägarnas uppläggning, examinationssystemet, den centrala ledningen och den lokala styrelsen. Den nuvarande splittringen när det gäller huvudmannaskap, struktur och målsättning för de olika utbildningsvägarna är också otillfredsställande. Det synes mig som om allt talar för att chefen för ecklesiastikdepartementet mycket snabbt måste ta ställning för eller mot i detta sammanhang, och då kan vi alltså ta upp saken ånyo i diskussionen.
Herr talman! Det föreligger en framställning från TCO, och därjämte finns i universitetskanslersämbetets petita en framställning om sådan utredning. I dessa framställningar upptas en lång rad av mycket viktiga frågor, och i den allmänna Översyn, som jag helt naturligt försökt sätta i gång så snabbt som möjligt sedan jag kommit till detta departement, ingår självfallet hela det problemkomplexet. Mitt svar innebär bara, att jag inte i dag har tagit ställning till den här frågan, eftersom det just krävs en genomgripande genomlysning innan man sätter i gång någonting.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat om jag anser att en arbetslöshet av den omfattning som nu väntas är förenlig med målsättningen hög och full sysselsättning och om regeringen avser att vidta särskilda åtgärder för att säkra hög och full sysselsättning särskilt med hänsyn till den långsiktiga strukturomvandlingen. Nuvarande läge på arbetsmarknaden är uttryck för en internationell konjunkturdämpning. Arbetslösheten har stigit i Västeuropa i vissa länder betyd ligt, och även i vårt land har utvecklingen, som interpellanten framhåller, lett till en högre arbetslöshet än vi varit vana vid under senare år. Det har dock hittills visat sig möjligt att på relativt kort tid bereda för det stora flertalet av de friställda nya anställningar. Härtill har inte minst den starkt utbyggda omskolningsverksamheten medverkat. Samtidigt är det uppenbart att den ökade arbetslösheten är en källa till otrygghet för arbetstagarna och att sysselsättningsläget nu inte kan betraktas som tillfredsställande. Det är nödvändigt att i all möjlig utsträckning hålla tillbaka arbetslösheten och begränsa dess verkningar för den enskilde. Regeringen har hela tiden uppmärksamt följt utvecklingen och gripit in med åtgärder för att stimulera sysselsättningen. Jag vill erinra om att regeringen i maj vidtog åtgärder som avsåg att stärka vintersysselsättningen bland byggnadsarbetarna och förbättra sysselsättningsläget i :verkstadsindustrin. Investeringsfonderna frisläpptes för maskinoch byggnadsinvesteringar. Byggandet av skolor, sjukhus och ålderdomshem ökades. I augusti vidtogs ytterligare åtgärder i samma syfte. Ramen för bostadsbyggandet vidgades och en ytterligare ökning skedde av skoloch ålderdomshemsbyggandet. De uppgifter om sysselsättningsutsikterna som lämnades av arbetsmarknadsmyndigheterna under förra månaden visade att ytterligare åtgärder var behövliga. Mot den bakgrunden beslöt regeringen för ett par veckor sedan en rad åtgärder för att stimulera sysselsättningen både inom industrin och byggnadsverksamheten. Utöver sysselsättningseffekten vid de direkt berörda arbetsplatserna kan man räkna med betydande sekundära verkningar hos underleverantörer m.fl. De senast beslutade åtgärderna bör givetvis ses i samband med de beslut som fattades i maj och augusti. Alla de ifrågavarande åtgärderna kommer att få sin huvudsakliga effekt under vintermånaderna. Hittills har arbetsmarknadsstyrelsen frisläppt medel från investeringsfonderna för maskinoch byggnadsinvesteringar på inemot 1,5 miljard kronor. Sådana medel skall enligt regeringens beslut i oktober få tas i anspråk också för att stimulera företagens lagerinvesteringar. Arbetsmarknadsstyrelsen har bemyndigats att efter prövning i varje särskilt fall medge sådant utnyttjande av investeringsfonderna fram till och med den 31 mars 1968. Bland de sysselsättningsstödjande åtgärderna har ingått en betydande ökning av bostadsbyggandet. Totalt innebär besluten en ökning av igångsättningen i år utöver vad som ursprungligen planerats med 4000 lägenheter. Regeringen har vidare fattat beslut om att föreslå riksdagen en utvidgning av ramen för förbättringslångivningen för att ytterligare stödja vintersysselsättningen, särskilt i glesbygderna. Ramen för skol-, ålderdomshemsoch sjukhusbyggandet har genom de fattade besluten vidgats med ca 330 miljoner kronor. Därtill kommer att vattenfallsverkets anläggningsarbeten ökar särskilt i Norrland. Verkets investeringsram föreslås höjd med 34 miljoner kronor. Vidare kommer medel att begäras på tilläggsstat för vissa statliga byggen, bland annat ett nytt radiooch televisionshus i Göteborg. Omfattningen av beredskapsarbetena skall öka under vintern. Regeringen kommer av riksdagen att begära ytterligare 160 miljoner kronor för detta ändamål. Förra vintern sysselsattes ca 20000 man i beredskapsarbeten; denna vinter kan man antagligen räkna med omkring 25 000. Särskilda dispenser kommer dessutom att ges från investeringsavgiften på oprioriterade byggen. Som ett villkor skall gälla att byggena i allmänhet kan avslutas under vinterhalvåret. Dispenserna beräknas komma att omfatta byggen till .en sammanlagd kostnad av ca 930 miljoner kronor. Denna dispensgivning har omedelbart påbörjats. Därutöver ges naturligtvis dispens i vanlig ordning för sådana byggen, som enligt riksdagens uttalande bör undantas från avgiften. De nämnda åtgärderna i sysselsättningsstödjande syfte kan jämte beredskapsarbetena beräknas ge direkt sysselsättning åt sammanlagt ca 50 000 man under vintermånaderna. Härtill kommer de sekundära verkningarna. Slutligen bör nämnas att arbetsmarknadsstyrelsen har fattat beslut om ett omfattande aktivitetsprogram. Ett viktigt led i ' detta är en kraftig utbyggnad av den yrkesutbildande verksamheten. Antalet elever beräknas komma att stiga från nuvarande 25000 till 35 000. Genom olika former av skyddad sysselsättning beräknas plats kunna beredas för 15000 handikappade. Särskild vikt lägges vid åtgärder för de unga och för de handikappade. Man skall söka få till stånd en skyndsam ökning av utbildningen inom det ordinarie utbildningsväsendet och en successiv intagning redan under pågående hösttermin. Med hänsyn till det stora behovet av arbetskraft inom vårdyrkena skall en snabb utbyggnad av utbildningen inom dessa yrkesområden eftersträvas. Riksyrkesskolorna skall så långt möjligt övergå till kontinuerlig intagning och speciell undervisning ordnas för elever som kräver en för dem särskilt tillrättalagd utbildning. Fortbildningskurser startas för olika kategorier nyexaminerade. En rad åtgärder har således vidtagits för att stödja sysselsättningen under vintern. Såvitt nu kan bedömas bör dessa åtgärder kunna ge sådana resultat att arbetslösheten under den kommande vintern kan hållas tillbaka. Skulle det ändå visa sig att det behövs ännu mer omfattande åtgärder, kommer sådana också att vidtas. är rikt differentierade, vilket gör det möjligt att anpassa dem till olika arbetslöshetssituationer. Bland annat genom den stora vikt som lägges vid den yrkesutbildande verksamheten kan särskild hänsyn tas till de problem som uppstår på grund av strukturomvandlingen.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret och den utförliga redovisningen av olika åtgärder för att hålla tillbaka arbetslösheten. Jag har i och för sig inga anmärkningar att göra mot dessa åtgärder. De förefaller mig emellertid — och detta är naturligtvis en allvarlig anmärkning — otillräckliga för att klara uppgiften att ge sysselsättning åt alla, för att klara målsättningen om en hög och full sysselsättning. Inrikesministern hävdar att nuvarande läge på arbetsmarknaden är uttryck för en internationell konjunkturdämpning. Något annat anför han inte om orsakerna till sysselsättningssvårigheterna. Jag är inte enig med inrikesministern i denna bedömning, som jag anser otillfredsställande. Självfallet finns det konjunkturinslag bakom de nuvarande sysselsättningssvårigheterna. Detta förnekas såvitt jag förstår inte av någon. Men — och det är detta som fattas i inrikesministerns svar — den nuvarande arbetslösheten förefaller till stor del vara en ny typ av arbetslöshet. Det framgår, som jag påpekat i interpellationen, inte minst av att såsom ett nytt inslag i bilden arbetslösheten drabbar också industritjänstemän, statsanställda och den unga arbetskraften. Det handlar enligt min mening om en strukturell arbetslöshet, som förvärrar den nedgång i sysselsättningen som beror på konjunktursvårigheter. Om denna analys är riktig betyder det att det inte räcker med hittills tilllämpade metoder för att klara syssel sättningsproblemen. En fortsatt strukturomvandling är givetvis nödvändig och önskvärd. Men den ekonomiska strukturomvandlingen måste genomföras på ett medvetet sätt och efter ett långsiktigt program. Detta bör omfatta alla slag av investeringar. Förändringar i sysselsättning och investeringar skall vara kända och förberedda på sikt. Det får inte bli som nu att samhället och dess organ bara skall komma efter och ställa till rätta när det privata näringslivet misslyckats eller utan vidare kastar ut sina anställda i arbetslöshet. Vi måste alltså få en planerad strukturomvandling under folklig kontroll. De arbetande i näringslivet skall ha bestämmande inflytande över både drift, investeringar och ekonomisk planering. Då kan dessa problem lösas på ett riktigt sätt. Kravet på en genomgripande förändring av näringslivets ekonomiska och politiska organisation får givetvis inte undanskymma den arbetslöshet och de skador som redan finns och som kräver omedelbara åtgärder. Dels måste nya arbetstillfällen skapas och andra Ååtgärder vidtagas för de redan arbetslösa, dels måste det förhindras att ny arbetslöshet uppstår. Men för att man skall kunna klara detta måste — som jag redan framhållit — de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i nuläget kombineras med näringspolitiska åtgärder som inleder ett ökat inflytande för samhället och löntagarna över industrilokaliseringen och investeringarna. Vi är anhängare av sådana förändringar i näringslivet som leder till förbättrad produktion och effektivt utnyttjande av resurserna. Men företagens vinster på strukturomvandlingen måste användas för att betala kostnaderna för omställningen. De anställda, som nu drabbas och i många fall får bära huvudparten av kostnaderna, måste hållas skadeslösa. Omställningsprocessen måste ske under samhällets och löntagarnas inflytande och kontroll. Det är, herr talman, allmänt bekant att nedläggningar och förflyttningar av företag särskilt hårt drabbar den äldre arbetskraften, kvinnorna och de handikappade. Gränsen för vad arbetsgivarna betraktar som äldre arbetskraft förskjuts ständigt nedåt — till kategorin äldre arbetskraft hänförs undan för undan folk som för bara något årtionde sedan ansågs ha många år kvar i arbetslivet. Arbetsgivarna har avsvurit sig sysselsättningsansvaret för de äldre och för de handikappade.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 De bör också förpliktas att svara för att de anställda som drabbas hålles ekonomiskt skadeslösa. En utökning av varseltiden vid nedskärningar i sysselsättningen och vid nedläggningar måste snabbt bli verklighet. Men detta räcker inte. Samhället och löntagarna måste ges möjligheter att påverka företagens dispositioner innan dessa fattar beslut i frågor som gäller anställningsoch inkomsttryggheten. Dessa problem har att göra med den fråga som här skall diskuteras vid nästa interpellationsdebatt på dagordningen. Hur skall man kunna få till stånd en ändring av de nuvarande förhållandena inom näringslivet, så att större trygghet skapas för löntagarna? Jag skall inte här behandla problemet i dess helhet, men det finns några åtgärder som vi anser skulle kunna genomföras relativt snabbt i detta syfte. Företagen borde sålunda i lag kunna åläggas att föra förhandlingar med arbetsmarknadsmyndigheterna, kommunerna och löntagarorganisationerna innan beslut fattas om nedläggningar och förflyttningar. Det är en punkt. En annan är att när företag lägges ned eller vid större avskedanden borde samhället ha rätt att överta driften till dess andra arbeten eller omskolningsmöjligheter föreligger. Detta bör kunna ske utan ersättning till ägarna. De investeringar som samhället har gjort och det arbete som de anställda har nedlagt — och som finns materialiserat i anläggningar, maskiner och allting annat — motiverar enligt vår mening en sådan rätt för samhället och de anställda till företaget. Aktieägarna och företagsledningen bör inte få ha hela avgörandet i sin hand. Vi anser också att det bör skapas ett lagfäst uppsägningsskydd för löntagarna. Dessa borde ha rätt till exempelvis sex månaders uppsägningstid från företagets sida. Sådana åtgärder som jag här talat om skulle i hög grad bidra till att öka löntagarnas trygghet till sysselsättning och inkomst. Jag vill fråga inrikesministern, hur han ställer sig till dessa konkreta förslag och om han är beredd att ta något initiativ för att en sådan ny ordning skall komma att gälla. Herr talman! Jag vill också säga några ord i korthet om hur man enligt vår mening måste betrakta omskolningen och vuxenutbildningen. Omskolning eller med ett bättre ord vidareutbildning, bör inte få vara bara en sista utväg för redan arbetslösa, utan ett medel att förhindra att arbetslöshet uppstår. Vuxenutbildningen som helhet måste på motsvarande sätt ses som ett medel att hindra strukturarbetslöshet. Och den kan bli ett sådant medel genom att den med omskolning och vidareutbildning förändrar arbetsstyrkans kvalifikation i enlighet med förändringarna i efterfrågan. Dessutom spelar vuxenmutbildningen givetvis en central roll för att höja arbetskraftens yrkeskunskap och produktivitet och för att frigöra dess tekniska och organisatoriska begåvning. Herr talman! Som sammanfattning vill jag än en gång understryka att det inte räcker med de hittills brukade socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska medlen för att garantera löntagarnas och andra medborgares trygghet till sysselsättning och inkomst. Det behövs nya medel för att skapa trygghet — en aktiv näringspolitik som ingriper förändrande i näringslivets ekonomiska och politiska organisation.
Herr talman! Herr Hermansson tog upp frågan huruvida de vidtagna sysselsättningspolitiska åtgärderna är tillräckliga. Beträffande läget just nu vill jag säga att de åtgärder som jag här räknat upp — investeringsfondsmedlens användning och ökad byggverksamhet på skilda områden — förefaller ge effekt. Avsikten har varit att effekten skulle kunna mätas från oktober fram till vårmånaderna. Det preliminära resultatet av den räkning av arbetslösheten som genomföres denna vecka, alltså i mitten av november, visar en ökning med ungefär 5 000 arbetslösa i förhållande till mitten av oktober. Detta skulle innebära att de vidtagna åtgärderna och en gynnsam väderlek har hållit tillbaka stegringstakten och att antalet arbetslösa ligger något under 40 000. Det är en hög siffra som ger anledning till ytterligare ansträngningar för att lösa sysselsättningsfrågan för de många enskilda som drabbas, men den inger samtidigt en förhoppning om att det skall vara möjligt att bemästra de akuta och mest trängande svårigheterna. Problemet sammanhänger, sett i ett längre perspektiv, med strukturomvandlingen, som i och för sig inte är något nytt. Jag behöver bara nämna jordoch skogsbruket, sågverksdöden en gång i tiden, Sstenindustrin, textilindustrin samt skooch läderindustrin. På en rad näringsområden har vi upplevt en vandringsrörelse från de ursprungliga näringarna till nya sysselsättningsuppgifter inom industri, kommunikation, handel och service i allmänhet. Det nya är att förändringarna, omställningarna, inträffar i större delar av näringslivet. Metallindustrin, järnoch stålhanteringen, skogsindustrin med den nya förädlingsindustri som byggdes upp efter sågverksdöden är nu inne i en ny utvecklingsfas. Och vilka problem ställs alla dess näringar och industriområden inför? Jo, att åstadkomma en sådan rationalisering och effektivisering av verksamheten att man kan möta konkurrensen dels på världsmarknaden, dels från andra företag som importerar varor till vårt land. Det är i dag den stora svårigheten, och därför har jag i mitt interpellationssvar sagt att den internationella konjunkturen och de problem som finns utanför vårt lands gränser måste påverka den politik som vi kan bedriva av ekonomisk, konjunkturpolitisk och arbetsmarknadspolitisk art. I en rad länder med vilka Sverige bedriver en betydande handel har arbetslösheten under den senaste tiden varit ganska stor. Går konsumtionen ner där och vi säljer färre varor, inverkar detta på våra göranden och låtanden här hemma. Här möter ett mera kortsiktigt problem. Konjunkturförändringen, som vi skall anpassa oss till, kräver en selektiv politik, med möjligheter att snabbt tillgripa åtgärder som skall motverka de mera akuta sysselsättningsstörningarna.

Jag vill i min tur ställa frågan, om herr Hermansson verkligen menar att vi inte skulle ha iakttagit den utveckling som är på gång. Jag kan inte tänka mig annat än att herr Hermansson har uppmärksammat de diskussioner som förts under de senaste åren om dessa problem. Självfallet har jag för min del uppmärksammat att herr Hermansson i remissdebatten berörde de mera principiella aspekterna på trygghetsfrågorna. Han hävdade därvid den meningen, att det inträtt en ny utvecklingsfas, där den fulla sysselsättningen och tryggheten inte fullt ut kan garanteras med hjälp av de hittills brukade socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska medlen. Det krävs också en aktiverad strukturpolitik, nya långsiktiga utvecklingsplaner och påverkan av kapitalströmmarna till branscher och regioner. Detta var helt kort något av det som herr Hermansson framhöll i remissdebatten och som han nu delvis kom tillbaka till. Jag har i och för sig ingen anledning att polemisera mot resonemanget så långt det gäller principer. Flera av de element i en aktiverad strukturpolitik, som herr Hermansson skisserat, återfinns också i det näringspolitiska program som vårt parti och fackföreningsrörelsen lagt fram. Låt mig nämna tankegångarna om särskilda samrådsgrupper för de viktigaste branscherna. Det gäller vidare det aviserade förslaget om inrättande av ett statligt forskningsoch utvecklingsbolag och det gäller den redan beslutade investeringsbanken. Det gäller även — och kanske inte minst — frågan om regional utvecklingsplanering, inom vilket område har påbörjats ett utredningsoch forskningsarbete av betydande omfattning rörande de strukturproblem som vi kommer att möta. Det är fråga om problem, som har samband med storstädernas tillväxt och glesbygdsutvecklingen, men också den praktiska utformningen av lokaliseringspolitiken och en rad miljöfrågor. Vi har emellertid också tagit upp ett direkt praktiskt arbete, som innefattar en investeringsplanering, inom vilken kommuner och län har i uppdrag att göra upp långsiktiga investeringsprogram beträffande bostäder och kommunala projekt. Vi hoppas att i detta arbete, som skall resultera i regionala utvecklingsplaner, så småningom kunna ta med även näringslivets investeringar. Jag har i detta sammanhang gärna velat erinra om vad som är på gång. Ibland tycker jag att det i viss mån är synd att det exempelvis i debatten om lokaliseringspolitiken — vilken riksdagen fattade beslut om år 1964 — är själva företagslokaliseringen som väcker den största uppmärksamheten. I och för sig kan detta vara förklarligt, eftersom det är upptakten till en eventuell industriell expansion som faller människorna i ögonen. Det mera långsiktande och tidskrävande arbetet med utvecklingsplaneringen innan vi fått ett ordentligt grepp på utvecklingen har blivit mindre diskuterat och omtalat. Herr Hermansson framhöll i sitt anförande att det skulle bli nödvändigt att utarbeta nya riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som ett led i en långsiktig strukturpolitik. Jag återvänder därför till en del av herr Hermanssons uttalanden i remissdebatten, vilka har samband med den diskussion han tagit upp nu. Jag vill erinra herr Hermansson om att riksdagen redan för ett och ett halvt år sedan tog ställning till ett förslag från regeringen om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken där det principiellt nya var just arbetsmarknadspolitikens roll såsom ett led i en aktiv strukturpolitik. Jag ville ta upp detta, eftersom jag mycket starkt vill framhålla att strukturförändringen självfallet inte gått oss spårlöst förbi. Vi har ju försökt anpassa arbetsmarknadspolitiken och konjunkturpolitiken till denna utveckling, och den aktiva näringspolitik som vi nu givit oss i kast med är egentligen bara en logisk fortsättning på det arbete som redan har påbörjats. Självfallet är dock denna aktiva näringspolitik mera omfattande och kommer att kräva större insatser än tidigare för att vi skall gå i land med den. 1950-talets utveckling inom arbetsmarknadspolitiken innebar ju att denna blev ett instrument för att underlätta den strukturella omvandlingsprocessen 1 näringslivet. Den fick en balansskapande funktion, både geografiskt och yrkesmässigt, och den blev inte minst genom de rörelsestimulerande medlen som jag nämnde nyss ett viktigt led i den allmänna ekonomiska politiken. Men samtidigt växte det fram en ny syn på samhällets skyldighet att garantera den enskildes rätt till arbete i ett fritt valt yrke och till trygghet genom utbildning. Det är detta som är det nya och — skulle jag vilja säga — det verkligt stora i arbetsmarknadspolitiken och i den aktiva näringspolitiken: en ökad frihet för den enskilde liksom en ökad utbildning. I de nya riktlinjerna som lades fram vid förra årets riksdag har målsättningen vidgats ytterligare ett stycke. Vid sidan av kravet på full sysselsättning, trygghet och ökad valfrihet för arbetstagaren har också ställts ett krav på produktiv sysselsättning. Därmed har den framtida arbetsmarknadspolitikens näringspolitiska aspekt markerats mycket starkt. Vi nöjer oss inte längre med full sysselsättning, utan vi ställer kravet på produktiv sysselsättning, d.v.s. så lönsamma uppgifter som möjligt. Därmed underlättar vi på sätt och vis själva strukturomvandlingen. Men i detta sammanhang ställs vi också inför en rad problem, genom att nedläggningar sker där vi inte kan bygga upp nya företag, varför det blir nödvändigt att söka flytta om arbetskraften till orter och regioner där den utvecklingsbara industrin finns. Jag behöver inte gå in på motiven för denna utvidgning av arbetsmarknadspolitikens uppgifter. Jag vill bara kort säga att strukturomvandlingen är förutsättningen för ett snabbt ekonomiskt framåtskridande. I den mån arbetsmarknadspolitiken kan utformas så, att den positivt påverkar strukturomvandlingen, är detta en fördel med tanke på den ekonomiska tillväxten, och det gynnar även löntagargruppen. Strukturförändringarna == återverkar självfallet på löneförhållandena. All den erfarenhet vi har visar emellertid att strukturomvandlingen i det stora flertalet fall för arbetstagarnas del lett till en övergång till bättre betalda arbeten. Det är klart att vi också har anledning att underlätta denna vandring från låginkomstområdena till de bättre betalda uppgifterna. I det sammanhanget möter vi problemet om hur dessa företag och näringsområden, som har förutsättningar att ge den högre inkomsten, skall kunna klara sin konkurrens ute på världsmarknaden. Då aktualiseras också frågan om kapitalförsörjningen och samhällets medverkan till kapitalanskaffningen för den strukturförändring som vi finner så nödvändig. Herr talman! Jag har velat beröra dessa problem för att visa hur angelägna och omfattande de är. Men samtidigt vill jag klart markera att vi är sysselsatta med en långsiktigare planering för att befrämja strukturomvandlingen i ett mycket bestämt syfte. Jag skall till sist ta upp de frågor som herr Hermansson nämnde i slutet av sitt anförande. När det gäller den äldre arbetskraftens problem delar jag hans uppfattning. Det är nödvändigt att vi så skyndsamt som möjligt vidtar åtgärder för att klara utkomstmöjligheterna för denna arbetskraft. Det har också aviserats att vid vårriksdagen — och jag hoppas så tidigt som möjligt nästa år — skall läggas fram en proposition på basis av det betänkande som för närvarande är ute på remiss. Utredningen skall ju sedan fortsätta sitt arbete för att diskutera, hur andra grupper än de som i dag inte är omfattade av arbetslöshetsförsäkringen skall kunna ges ökad trygghet och ökat skydd på ålderdomen. Beträffande utökning av varseltiden pågår diskussioner. Inrikesdepartementet tog för någon månad sedan initiativ till en överläggning med arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen och TCO. Denna diskussion fortsätter nu mellan arbetsmarknadsstyrelsen och parterna i syfte att tillsammans uppnå en frivillig överenskommelse. Herr Hermansson berörde också frågan om kommunernas roll. Jag har redan sagt att det är angeläget att föra in kommunerna i sammanhanget. Kommunerna har rätt att så tidigt som möjligt få besked om ändringar i fråga om industrilokalisering, något som naturligtvis även påverkar kommunernas situation. Herr Hermansson företräder närmast den meningen att man här bör gå till en lagstiftning. Jag hade i går anledning att svara på en fråga i medkammaren om detta spörsmål och angav då som min uppfattning att vi bör avvakta och se om det är möjligt att träffa en frivillig överenskommelse som kan betraktas såsom tillfredsställande Skulle inte det vara möjligt, får vi över väga om en lagstiftning skall tillgripas. Beträffande frågan om staten skulle vara beredd att överta driften vid nedläggningsföretag för att fortsätta verksamheten under en viss övergångstid är jag mera tveksam. Jag kan säga så mycket som att vi har fört förhandlingar med några företag i syfte att vinna uppskov med nedläggningen, men vi har inte velat något statligt driftbidrag. Vid två tillfällen har företagsledningar och även fackföreningsfolk begärt direkta driftbidrag för att fortsätta verksamheten under någon tid. Svaret på dessa framställningar har blivit ett mycket bestämt nej.

Sådana åtgärder svarar inte mot vad som förutsattes i lokaliseringsbeslutet, nämligen att man skulle vinna en varaktigt ökad sysselsättning, men de möjliggör i vissa fall en fortsättning av verksamheter som annars skulle upphöra. Vi vinner tid, och inte minst i nuvarande konjunkturläge, när det inte är så gott om objekt att lokalisera, tror jag att det här inslaget i den allmänna sysselsättningspolitiken har sitt värde. De frågor som herr Hermansson tagit upp tål sannerligen att tänka på. Jag skulle nog vilja fortsätta att pröva de vägar som vi nu har slagit in på — jag hoppas att riksdagen inte kommer att göra någon erinran — och så får vi se till vilka resultat de leder.

Herr talman! Det är utomordentligt viktiga problem som här kommit upp till diskussion. Jag vill emellertid inte på något sätt otillbörligt ta kammarens tid i anspråk under en interpellationsdebatt, och jag vet dessutom att inrikesministern har ytterligare en debatt att föra. Därför skall jag begränsa mig till några korta anmärkningar. Jag har heller ingen anledning att föra en längre polemik mot inrikesministern, eftersom vi är överens om mycket av vad han yttrat. Det finns självfallet ingen orsak att beröra sådant som vi är ense om. De allmänna målsättningar och motiv som statsrådet har talat om vad beträffar arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken har jag i allmänhet ingen erinran till, utan mina anmärkningar handlar om metoderna och medlen för att i praktiken förverkliga dessa allmänna målsättningar. Därvidlag finns det onekligen vissa problem. partementet har tagit initiativ till, som länsstyrelserna har arbetat med under det senaste året och som nu har kommit till remisstadiet, om jag inte är fel underrättad, är ett utomordentligt fint initiativ. Jag hoppas bara att det skall föras vidare, så att vi får en verklig planering av näringslivet.

Utan en sådan grundval tror jag också att det är mycket svårt att föra en aktiv näringspolitik som klarar sysselsättningsproblemen på lång sikt. Den arbetslöshet som nu har uppstått är också ett mycket svårt hinder för att genomföra en verklig planering och för att strukturomvandlingen skall kunna ske på det sätt som regering och riksdag önskar. Det är ju även detta som gör frågan om sysselsättningssvårigheterna så brännande. Jag tycker att det ibland finns en tendens i den allmänna debatten att underskatta hur allvarliga sysselsättningsproblemen för närvarande är. Jag har inte sett de senaste siffrorna från november, men inrikesministern nämnde att det skett en ökning av antalet arbetslösa med 5 000. Man kan diskutera hur stor ökningen är säsongmässigt. Men jag vill framhålla att jämfört med förra året har vi en rätt betydande ökning av arbetslösheten. Antalet re gistrerade arbetslösa har ökat från 19 000 i oktober förra året till 34 000 i oktober i år. Det är alltså nästan en fördubbling av den registrerade arbetslösheten. Därtill kommer att antalet personer i arbetsmarknadsutbildning samtidigt ökat från 20000 till 25000 och att de i beredskapsarbeten sysselsatta ökat med några tusen, framför allt handikappade. Vidare har vi den ökade arbetslösheten bland ungdomar. Det finns vissa sifferuppgifter om dem, men dessa torde underskatta de nuvarande svårigheterna för den gruppen att komma ut på arbetsmarknaden — de som inte lyckas få något jobb kommer så att säga ofta inte med i statistiken. Samma skärpning av svårigheterna finns också för de många kvinnor som vill ha arbete ute på marknaden men inte kunnat få det. även för dem är läget besvärligare nu än tidigare. Vi har alltså, tycker jag, en mycket bekymmersam situation när det gäller sysselsättningsproblemen, och det är nödvändigt att vi är medvetna om den saken. Frågan om rätt till inkomst och sysselsättning har också att göra med rätten att söka en bättre betald eller en friare sysselsättning. Politiken med vidareutbildning syftar just till att möjliggöra övergång till bättre betalda och tryggare sysselsättningar. Men under den senaste tiden har det avslöjats, att medan vissa företag kastar ut sina anställda i arbetslöshet har andra stora företag formliga kontrakt sinsemellan för att hindra anställda att söka arbeten hos andra företag. Man strävar alltså på vissa håll att behandla arbetarna som livegna — det gäller framför allt låglöneindustrier, som vill behålla sin arbetskraft. Jag vill begagna detta tillfälle att här i riksdagen brännmärka en sådan inställning hos vissa företag till sina anställda. Herr talman! Det finns andra problem som jag skulle vilja ta upp. Jag tror sålunda att inrikesministerns tveksamhet när det gällde tillfälligt övertagande av driften vid enskilda företag är en fråga som vi måste fundera ytterligare på. Vi har ju fått ett sådant läge, i takt med det sätt på vilket strukturomvandlingen försiggår i vårt land, att vissa företag så att säga utan några tvingande företagsekonomiska skäl, i varje fall såvitt man kan se utifrån, avskedar personal i betydande omfattning eller t.o.m. helt och hållet lägger ner driften. Jag tänker bl.a. på Konstsilke i Borås. Där var det med största säkerhet hänsynen till utländska kartellintressen som förestavade det beslut som fattades om nedläggning av företaget. Det finns en viss risk för att vi kan få se flera sådana exempel i fortsättningen. Då är frågan vad samhället skall göra. Skall man acceptera en nedläggning, eller skall man från samhällets sida försöka ingripa på något sätt för att åtminstone under en viss tid hålla driften i gång? Där möter en mycket svår avvägning. Detta problem står också i samband med ett mera allmänt problem, som har varit mycket akut under de senaste åren. Vi vet alla att svenska företag i ökad utsträckning flyttar sin verksamhet utomlands. Jag har inte siffrorna tillgängliga, men de nämndes redan under remissdebatten, då man påtalade den starka ökningen av antalet svenska företag utomlands. Redan arbetar en sjättedel av alla anställda i svenskägda företag utanför vårt lands gränser. Investeringarna i filialer och företag utomlands, ägda av svenska intressen, ökar mångfaldigt starkare än investeringarna inom Sverige. Detta har också att göra med vår sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik och med den fråga som jag här har tagit upp, alltså hur samhället skall ställa sig. För min del anser jag att för en förflyttning utomlands av ett svenskt företag skall krävas godkännande av samhället. Vi har visserligen formella regler som säger att ansökan skall inges till riksbanken, om man vill exportera kapital för placering i företag utomlands, men reglerna tilllämpas nu så liberalt att alla som söker sådant tillstånd får det — enligt uppgift från valutastyrelsen. Detta är som sagt ett mycket svårt problem, och jag är rädd för att samhället och löntagarna kommer att konfronteras med det i ökad utsträckning under den närmaste tiden. Herr talman! För tillfället skall jag nöja mig med dessa anmärkningar, men jag har en bestämd känsla av att vi får komma tillbaka till saken flera gånger både under vintern och våren. Därför skall jag för dagen inte längre uppta kammarens tid med ytterligare synpunkter på dessa mycket allvarliga frågor.
Herr talman! Inte heller jag finner skäl att ytterligare vidga denna debatt; det blir säkert tillfälle att återkomma. Jag skall bara svara på ett par av de anmärkningar som herr Hermansson gjorde. Först vill jag då mycket klart säga ifrån att företag som försöker hindra de anställda att byta arbete genom överenskommelser har jag alls ingen anledning att försvara. Tvärtom! Vi måste se det som en angelägen facklig-politisk uppgift att söka komma till rätta med sådana företeelser. Vad sedan regionplaneringen angår är avsikten inte att den skall stanna på kommunoch regionplanet. De sammanställda regionplanerna skall sedan flyttas upp på riksnivå för att fogas samman till en total översiktsplan som gäller för hela riket. Där får vi tillfälle att behandla de investeringsönskemål man har ute i kommunerna — så småningom också inom näringslivet, hoppas jag — och sedan måste det någonstans ske en avstämning. Vi får se hur önskemålen svarar mot de reella tillgångarna och hurudana våra förutsättningar är att tillgodose önskemålen. Förmodligen kommer önskemålen inom vissa områden att ganska väsentligt överstiga vad som är möjligt att klara av, och då måste det göras en avvägning. Detta är den tanke som ligger bakom hela arbetet, och jag hoppas att så småningom få tillfälle att redovisa det. Herr Hermansson menade att man på sina håll — han avsåg kanske då även regeringen — underskattar sysselsättningsfrågan. Jag vill bestrida att vi gör det inom regeringen. Såväl regeringen som arbetsmarknadsmyndigheterna är fullt på det klara med att läget är besvärligt. Och eftersom arbetslösheten är ett individuellt problem — det är individer som drabbas — gäller att varje individ skall ha det skydd som kan ges. Jag vill också framhålla att aldrig har så långt gående åtgärder vidtagits som nu för att möta de sysselsättningsbesvärligheter som kunde spåras redan under våren. De första åtgärderna vidtogs ju i maj månad i syfte att underlätta situationen för arbetslösa under vintermånaderna.

Herr talman! Min anmärkning att man på vissa håll underskattar allvaret i det nuvarande sysselsättningsläget var inte främst riktad till regeringen. Vi diskuterade dessa frågor redan i våras, och inrikesministern aviserade under den debatten en rad åtgärder som sedan vidtagits. I dag har inrikesministern talat om ytterligare åtgärder. Min anmärkning var framför allt riktad åt andra håll inom det svenska samhället. Men jag måste understryka att jag inte vill ändra mitt omdöme att regeringen och samhällsorganen icke kan klara sysselsättningsproblemen om de begränsar sig till de traditionella socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Eftersom arbetslöshe ten till betydande del har strukturella orsaker är den inte åtkomlig med dessa medel, utan vi måste kombinera en aktiv arbetsmarknadspolitik med en aktiv näringspolitik. Sedan bara två kortfattade anmärkningar. Det är självfallet att efter den undersökning om önskemål och planering inom regionerna som gjorts måste någonstans — som inrikesministern sade — göras en avvägning, en avstämning av önskemålen. Önskemålen blir naturligtvis omfattande — det går kanske inte att tillmötesgå dem alla under en viss tidsperiod. Men jag vill framhålla att det enligt min mening inte räcker med en sådan avvägning eller avstämning. Det väsentliga härvidlag är, tror jag, att vi kommer fram till att samhället också leder investeringspolitiken enligt de uppfattningar som finns representerade i regering och riksdag och som skall vara uttryck för samhällets och framför allt löntagarnas önskemål i fråga om den riktiga utvecklingen. Vi kan inte längre räkna med att de privata företagen skall ta de nödvändiga initiativ i stor skala som behövs för att bygga ut ett rationellt arbetande näringsliv. Låt mig också påpeka — jag tycker det är utomordentligt viktigt för hela debatten om strukturomvandlingen i samhället — att frågan om strukturen och omvandlingen av denna inte kan få begränsas till de ekonomiska aspekterna. Nej, det är nödvändigt att vi också riktar uppmärksamheten mera på de samhälleliga och politiska aspekterna i denna process. De hör självfallet samman. Vi kan inte få till stånd den riktiga omvandling av näringslivet och den ekonomiska struktur som vi vill ha, om vi inte på allvar börjar förändra maktförhållandena inom näringslivet och samhället — alltså om icke de ekonomiska och politiska strukturförändringarna går hand i hand.